Fru talman! Jag har en fråga till Murad Artin. Han redogjorde mycket väl för fattigdomen i världen. Men han sade också något konstigt om att vi hade sett resultatet av denna fattigdom under den senaste tiden med anledning av händelserna i Afghanistan. Murad Artin påpekade mycket riktigt att FN, Världsbanken och andra organisationer sätter utrotandet av världsfattigdomen främst på sin dagordning. Anser Murad Artin att Usama bin Ladin har samma prioritering?

Fru talman! Jag vill bara ta upp en sak som Murad Artin nämnde om Sveriges roll i världen. Han sade att vi har kunnat spela en större roll därför att vi har varit neutrala. Visst har Sverige spelat en viktig roll i olika sammanhang. Men jag är inte så säker på att det har varit under förutsättning att vi har varit neutrala. Murad Artin nämnde själv Mellanöstern som exempel. Vad är det som har hindrat Norge som medlem i Nato att vara ett aktivt stöd i Mellanösternpolitiken? Jag har en känsla av att Norge har varit väl så aktivt och haft ett stort inflytande genom Osloprocessen och på annat sätt, trots att man är medlem i en allians? Så vad skulle hindra Sverige från att spela en aktiv roll, även om vi var med i militäralliansen Nato?
Fru talman! Den svenska neutralitetspolitiken har haft som utgångspunkt vikten av självständighet och trovärdighet för ett litet land att kunna stå upp för olika länders och folks intressen. Jag hävdar, och det är Vänsterpartiets uppfattning, att denna princip är viktig. Alliansfriheten är viktig för oss. Jag tog upp flera exempel, bl.a. Mellanöstern, där Sverige har varit aktivt. I och för sig har också Norge varit aktivt i denna fråga. Men Sverige uppfattas som ett alliansfritt land, som att vi står för just de små folkens intressen och som att vi inte bara går någon annans ärenden.
Fru talman! Jag tycker att Murad Artins resonemang haltar betänkligt. Att det skulle vara en förutsättning för ett land att spela en aktiv roll i världen på grund av alliansfriheten diskriminerar på något sätt alla andra länder som är med i olika allianser att föra en sådan aktiv politik. I verkligheten stämmer inte det resonemanget. Vi har en självbild av att vi är väldigt aktiva på det internationella planet, och det är vi. Men lite blygsamhet vore nog klädsamt. Vi är inte ensamma aktörer, och det är inte på grund av alliansfriheten utan det är många andra orsaker som gör att vi är aktiva. Att säga att det beror på alliansfriheten förminskar på något sätt andra länders aktivitet och möjlighet att påverka. Jag tror inte, som sagt, att Sverige skulle få en mindre röst på grund av att vi med i en allians. Det visar inte minst mitt exempel om Norge och Mellanöstern.
Fru talman! Det är en stor fördel att Sverige är alliansfritt när det gäller t.ex. andra länders deltagande i FN. Jag tror att Sverige kommer att spela den roll som vi har gjort och gör därför att vi är alliansfria och för en neutralitetspolitik som innebär alliansfrihet i fred och neutralitet i krig.

Fru talman! Fred och säkerhet för vårt eget land är ett övergripande mål för den svenska säkerhetsoch försvarspolitiken. Därtill kommer även som ett grundläggande mål att solidariskt bidra till en fredligare utveckling i omvärlden. Urban Ahlin har i dag på ett bra sätt företrätt majoriteten. Jag ska inte ta upp kammarens tid med att upprepa väl framförda socialdemokratiska ståndpunkter, utan jag tänkte avgränsa mig till ett område, och då huvudsakligen till området vapenkontroll i Debatten i dag har inte givit vid handen att man på s. 53 har två rubriker som lyder Freds och säkerhetsordning för Afrika och Demobilisering, lätta vapen. På s. 86 under rubriken Demobilisering, lätta vapen kan läsa mer om dessa frågor. Vidare har också utrikesutskottets tidigare betänkande om krigsmaterielexport med en del saker som har bäring på debatten här i dag. Framöver kommer vi att kunna ta del av en rapport från sommarens konferens i New York om lätta vapen. Den konferensen har redan debatterats och kommenterats här i kammaren. Jag vill bara peka på utskottets beklagande av att USA:s representanter vid konferensen motsatte sig ett exportförbud till ickestatliga aktörer. Samtidigt välkomnar jag EU:s linje att verka för ett förbud av export av lätta vapen till icke-statliga aktörer. Fru talman! En viktig faktor i den internationella utvecklingen under 1990-talet är det civila samhällets sammanbrott i en rad länder. Det berör flera världsdelar, och en stor del av dessa länder ligger i Afrika. Förändrade maktförhållanden efter det kalla kriget, svåra ekonomiska förhållanden och bristande ledarskap är faktorer som har varit framträdande. Zimbabwe är ett akut exempel på det senare. Konflikter som har sin grund i etniska, sociala och ekonomiska motsättningar har ökat, och konflikternas karaktär har förändrats från huvudsakligen motsättningar mellan stater till motsättningar inom stater. Till skillnad från mellanstatliga krig och konflikter som vanligtvis utkämpas med större, tunga konventionella vapen som t.ex. stridsvagnar, attackflyg och krigsfartyg är lätta vapen och handeldvapen karakteristiska för inbördeskrig och inomstatliga konflikter. Av de s.k. större konflikter som brutit ut sedan 1990 användes endast lätta vapen i 46 av dem, medan tunga vapen dominerade endast i en konflikt, i Gulfkriget. Dessa konflikter har resulterat i mer än 4 miljoner döda och över 40 miljoner flyktingar. Att det är enkelt att få tillgång till lätta vapen är en bidragande orsak till att många konflikter löses på slagfältet i stället för vid förhandlingsbordet. Större delen av dessa konflikter äger rum i världens fattigaste länder, varav de flesta finns i Afrika. Världssamfundet har i dag förhållandevis god kontroll över den internationella handeln och spridningen av tunga konventionella vapen genom övervakningen. Det förs register bl.a. genom SIPRI. FN Sedan det kalla krigets avslutande har denna handel också minskat kraftigt. Kontrollen av handeln med och spridningen av lätta vapen och handeldvapen är dock mycket liten. Endast ett fåtal stater publicerade statistik över försäljning och handel. Ca 25 % av denna handel beräknas ske på den illegala marknaden. Enligt relativt pålitliga källor beräknas den internationella handeln med lätta vapen uppgå till mellan fem och sju miljarder dollar per år. Fru talman! Medan tunga vapen och vapensystem i dag produceras av ett dussintal länder i den rika världen produceras lätta vapen och ammunition i ett 50-tal länder, varav många tillhör tredje världen. Det är t.ex. Brasilien, Chile, Egypten, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Israel, Mexiko, Nord och Sydkorea, Pakistan, Saudiarabien, Sydafrika och Turkiet. Spridningen av små och lätta vapen sker både genom legal handel och via en grå och en helt svart marknad. På den legala marknaden finns i dag mer än 300 företag i 50 länder. Det är en ökning med 25 % under det senaste årtiondet. Man producerar och säljer lätta vapen. Under de senaste årtiondena har det producerats ett stort antal automatkarbiner. Belgiska FAL produceras i 15 länder. Sovjetiska eller ryska automatkarbiner produceras i ryska fabriker och på licens. Tyska Heckler & Kochs G 3 produceras i 18 länder. Amerikanska M 16 produceras i sju länder. I Kina produceras sex miljoner automatkarbiner. Den s.k. grå vapensektorn består av mer eller mindre hemliga vapenleveranser, med stöd av regeringar, till motståndsgrupper eller gerillastyrkor i olika länder. USA stödde t.ex. motståndsrörelsen Afghanistan. Sovjetunionen stödde grupper i Centralamerika och Afrika. Zaires f.d. ledare Mobuto sålde stora vapenkvantiteter till Unitagerillan i Angola. Efter det kalla krigets slut har militärer och vapenproducenter i det forna Sovjetunionen deltagit i stora internationella vapenförsäljningar. Något annat som är värt att notera är de mutskandaler som förekommit i Frankrike. Den illegala vapenmarknaden har vuxit snabbt under 1990-talet på grund av ökad efterfrågan från icke-statliga aktörer i interna och etniska konflikter. Även FN:s ökade användning av vapenembargo mot områden i konflikt har befordrat denna utveckling. Den illegala vapenförsäljningen till t.ex. Bosnien beräknas 1993 ha uppgått till mer än två miljarder dollar. Den illegala marknaden har till stor del försörjts av de väldiga vapenlager som efterlämnades i stater som tillhörde Sovjetblocket. Det finns ett starkt samband mellan den internationella narkotikahandeln och den illegala handeln med lätta vapen, där kriminella nätverk utvecklat sofistikerade metoder för både anskaffande, transport och leverans - ofta i samarbete med korrupta regeringar och statstjänstemän i de berörda länderna. Fru talman! Afrika är den världsdel som drabbats värst av vapenhandelns utveckling under 1990-talet. Lokala, regionala och även nationella konflikter har avlöst varandra. Informationen om vapenhandeln i Afrika är mycket begränsad, men det finns uppgifter om Sydafrika. Man vet att det i Sydafrika pågår en debatt kring lagförslaget Firearms Control Bill. Det kommer kritik framför allt från vapenlobbyn, som är väldigt stark i Man beräknar att det finns mellan en halv och en miljon illegala vapen i cirkulation i Sydafrika i dag. 80 legala vapen rapporteras stulna varje dag. Vid FN:s säkerhetsråds särskilda ministermöte om små och lätta vapen framhöll Namibias representant Martin Andjaba att Namibia, trots ansträngningar att reducera antalet små vapen, fortfarande utsätts för illegal vapenhandel och genomtransporter. Tillgången till små vapen uppmuntrar utbrott av fientligheter och fortsatt våld. Grunden till denna situation är att vapenhandlare ostraffat kan fortsätta sin verksamhet med att sälja vapen till regimer som bryter mot mänskliga rättigheter, rebellgrupper och antinationella element. Vapenhandeln har förödande konsekvenser för den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen i hela den subsahariska delen av Afrika, sade Andjaba. Regeringarna i såväl de vapenexporterande länderna som de mottagande har ett ansvar för denna situation. Fru talman! På senare år har det växande problemet med lätta vapen också uppmärksammats alltmer. Inte minst har vi talat om det här i kammaren. En rad åtgärder har också vidtagits såväl internationellt som regionalt och nationellt. Lätta vapen och handeldvapen ingår för närvarande inte i FN:s register över konventionella vapen. Internationellt har handeln med lätta vapen och handeldvapen lett till följande åtgärder. Två FN-rapporter har skrivits av en expertpanel med representanter för 16 olika länder. I den första rapporten föreslås en rad åtgärder för att minska ansamlingen och överföringen av små och lätta vapen till vissa speciella regioner, som redan är hårt drabbade. Dessutom analyseras vilka typer av vapen som är aktuella i olika konflikter. Den andra rapporten innehåller olika medlemsländers synpunkter på de föreslagna åtgärderna. En studie har gjorts av en FN-kommission om medlemsländernas lagstiftning kring små och lätta vapen. Den 24 september 1999 höll FN:s säkerhetsråd ett möte på ministernivå, där man för första gången lyfte fram frågan om små och lätta vapen. Rådet krävde bl.a. en effektivare tillämpning av vapenembargon och stöd från medlemsländerna för att klara detta. Vidare krävdes åtgärder för att minska vapenflödet till konfliktregioner, och medlemsländerna uppmanades att skapa frivilliga moratorier för att hjälpa dessa regioner till fred och försoning. Rådet betonade även vikten av effektiva nationella regler och kontroll av små vapen. 1998 att hålla en särskild konferens på temat illegal handel med små och lätta vapen under år 2001. Det har jag tidigare kort kommenterat. Kofi Annan har skapat en särskild aktionsgrupp med uppgift att driva frågan systematiskt inom FN Världsbanken har avdelat resurser för bl.a. demobilisering av soldater och stridande och deras återintegration i det civila samhället. OECD har genom sin aktionsgrupp Conflict, Peace and Development Cooperation initierat åtgärder för att begränsa vapenflödet i potentiella konfliktområden. Man har också vidtagit regionala åtgärder i Afrika. I Västafrika har 16 stater inom Ecowas beslutat införa ett moratorium avseende import, export och tillverkning av lätta vapen. Moratoriet har fått stor uppmärksamhet. Internationellt följdes det i september 1999 upp med en workshop i FN:s och Ecowas regi i Accra i Vid denna workshop diskuterades bl.a. frågan om att upprätta en afrikansk regional konvention om lätta vapen. Konventionen skulle, till skillnad från moratoriet, vara lagligt bindande. Huvudfrågan vid workshopen var skapandet av ett vapenregister och en databas för praktisk hantering av registret. Enligt arrangörerna skulle ett vapenregister skapa förtroende och lägga grunden till ett särskilt samarbete mellan staterna i regionen. OAS har också vidtagit åtgärder. EU beslutade 1997, 1998 och 1999 om program och gemensamma aktionsplaner för små och lätta vapen. Vi vet att diskussionen fortgår. Det är viktigt att väga samman de åtgärder som görs med det som görs för att undersöka hur handeln med lätta vapen finansieras. Den s.k. diamantrapporten är ett väldigt bra exempel. Man visar hur den smutsiga handeln med diamanter ofta finansierar också vapenaffärer. Jag vill också peka på regeringens rapport Kampen mot internationell korruption, och särskilt kapitel 13 om handeln med krigsmateriel. Det är också en viktig fråga att koppla ihop med frågan om de lätta vapnen. Jag välkomnar att regeringen har tagit detta till sig. Jag tycker att denna debatt har varit oerhört viktig som komplement till den debatt vi oftast för, dvs. den om de lätta vapnens konsekvenser. Det är naturligtvis en debatt som vi måste fortsätta med. Vi måste vid tillfällen som detta utveckla vad som görs på området, för att visa på vad som har gjorts och vad som är möjligt att bygga vidare på. Ibland kan man nästan känna sig paralyserad när man ser konsekvenserna - barnsoldater och stympade människor. Men det är bra att ändå veta vad som görs och vad vi kan bygga vidare på. Sedan krävs det ändå ett mycket större ansvarstagande om vi ska komma framåt och inte se de här hemska verklighetsbilderna av de här vapnens konsekvenser i framtiden. Jag stannar där.

Fru talman! Dagens debatt handlar om mycket viktiga och avgörande frågor för Sveriges framtida säkerhet. Jag skulle vilja ta upp en del i detta, nämligen försvarsmateriel och nordiskt samarbete. Innan jag går in på detaljerna i betänkandet skulle jag vilja säga någonting om krigs och försvarsmateriel. Produktion och export av krigsmateriel eller försvarsmateriel - det är samma sak - är inte någon enkel fråga. Det är ett moraliskt dilemma som vi, trots att det kan vara obehagligt, måste ta ställning till.

Vi moderater tycker att det är bra att Sverige har en egen försvarsindustri. Vi tycker också att det är bra att vi på det här området samarbetar med andra länder. Vi ska ha tydliga och ansvarsfulla regler för export av försvarsmateriel därför att vi inte klarar av att vara självförsörjande och inte exportera någonting för att ha en konkurrenskraftig försvarsindustri. Vi tycker också att vi i fortsättningen ska arbeta för EU gemensamma regler för export av krigsmateriel till tredje land. Vi kan då gå in på betänkandet. Som bekant pågår det en omstrukturering av europeisk försvarsindustri. De senaste åren har ett flertal sammanslagningar genomförts, och olika samarbetsprojekt har inletts. Den här omstruktureringen är nödvändig för att Sverige och Europa ska kunna bibehålla en livskraftig försvarsindustri. I våras godkände vi här i riksdagen ett ramavtal mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Sverige om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin. Vi moderater sade då att vi såg ramavtalet som en viktig del i byggandet av en framtida gemensam säkerhetsordning och som ett sätt att ha kvar försvarsindustri i Sverige. På samma sätt välkomnar vi förslaget till avtal mellan de nordiska länderna som avser stöd för industrisamarbete på försvarsmaterielområdet. Det pågår redan, sedan flera år, ett gemensamt samarbete och ett bilateralt samarbete mellan de nordiska länderna. Det finns ett ramavtal från 1994 som nu har arbetats om. Utskottet skriver i betänkandet att det bör noteras att det genom det nordiska samarbetet skapas en struktur som är nödvändig för att underlätta industriell verksamhet i syfte att främja konkurrenskraftigare och starkare nordiska försvarsindustrier. Utskottet skriver vidare att avtalet främjar vitala svenska säkerhets och försvarspolitiska intressen. Det kan jag inte annat än hålla med om.

Fru talman! Jag har fått en fråga som jag gärna vill svara på. Den är i och för sig lite komplicerad, eftersom det egentligen handlar om två frågor. En är att vår s.k. svenska försvarsindustri i dag till 90 % inte är svenskägd. Det är alltså utländskt ägande. Det är väl i princip bara Saab kvar som är svenskägt. Det som vi kritiserar är naturligtvis att ett sådant här samarbete innebär att våra regler, som egentligen är ett förbud mot export, måste anpassas till andra. Då det blir så. Man får ett tryck på sig att man måste ändra reglerna, så att det blir mer generöst när det gäller att exportera. Men jag blir väldigt glad när Karin säger att det är ett moraliskt dilemma. Vi försöker nämligen lyfta upp just att det faktiskt är ett moraliskt dilemma när vi säger en sak om fred, nedrustning och solidaritet och att vi sedan går med på försvarsindustrins krav på att man måste vara med och konkurrera. Vi säger vidare att man måste kunna omstrukturera den försvarsindustri som finns i dag till en civil produktion. Det är vår syn på detta.
Fru talman! Jag känner mig inte nöjd med det svaret. Jag är ute efter att få veta om Berit Jóhannesson anser att man över huvud taget ska få exportera försvarsmateriel eller inte.
Fru talman! Som jag sade finns det regler. Egentligen är det förbjudet att exportera, enligt de reglerna, men vi har olika möjligheter att exportera i alla fall. Det har vi om försvaret behöver den här produkten eller om man anser att det är säkerhetspolitiskt viktigt att exportera. Vi menar att samarbetet med de här länderna i Europa och det avtal som vi nu håller på att fatta beslut om - jag antar att vår reservation inte går igenom - innebär att våra regler blir mer och mer vidlyftiga när det gäller att exportera.
Fru talman! Jag tycker fortfarande inte riktigt att jag har fått ett svar på frågan om man ska få exportera eller inte. Vi moderater är tydliga på den punkten. Vi vet också att det är ett förbud men att vi från det har undantag. Det motiverar vi med att vi tycker att det ska finnas en försvarsindustri i Sverige för att tillgodose det svenska försvarets intressen. För att man ska kunna ha en sådan måste man också kunna exportera. Men det är ett moraliskt dilemma som man måste ta ställning till. Jag tycker fortfarande inte att jag har fått ett riktigt klart svar på frågan om Sverige över huvud taget ska få exportera enligt Vänsterpartiet.

Fru talman! Ärade ledamöter i kammaren! Protokollsläsarna! Att forma svensk säkerhetspolitik inför 2000-talet handlar inte längre om att forma ett militärt försvar mot invasionshot utan i stället om att kunna förbereda sig för, hantera och möta de icke-militära hoten, som IT-sabotage, terrorism, miljöförstöring, växthuseffekten och annat. Det mest effektiva sättet att förhålla sig till olika typer av hot mot samhället är naturligtvis att identifiera dem och i möjligaste mån försöka förebygga dem. Samma syn måste vi också ha när det gäller konflikter som vi fortfarande ser runtom i världen. Det bästa sättet att hantera konflikter och att skapa en kris och konflikthanteringspolitik är att fokusera på den förebyggande politiken. Tänk om vi under 80-talet hade haft en förmåga att i Europa hantera det sönderfall som vi såg i det forna Jugoslavien, om vi med olika ekonomiska insatser hade försökt stärka den jugoslaviska ekonomin, försökt minska arbetslösheten och försökt stödja krafter som verkade för demokrati. Då hade vi kanske sluppit det blodbad som vi såg under 90-talet som kostade oerhört mycket i mänskligt lidande men som också, fru talman, kostade oerhört mycket ekonomiskt. Att hantera krigen i det forna Jugoslavien med FN-insatser, med katastrofinsatser, med biståndsinsatser, med flyktingmottagning och med återuppbyggnaden efteråt kostade mångdubbelt mer än om vi hade lyckats förebygga den här utvecklingen. Därför är det så viktigt att EU:s kris och konflikthanteringspolitik fokuserar på den förebyggande verksamheten. Det är på den punkten, fru talman, som vi från Miljöpartiet har allvarlig kritik mot utskottets förslag i betänkandet och mot den politik som formas i EU där fokus helt ligger på det militära. Vi har militära institutioner, militär ledning, militära analyser och militära resurser att sätta in. Risken är då att vi i nästa situation återigen kommer att förhålla oss passiva till dess att en konflikt har utvecklats till väpnad konflikt och krig. Då först har vi resurser och vet vad vi ska göra. Det är flera talare, bl.a.Marianne Andersson från Centerpartiet, som har anfört just vikten av att kunna förebygga och föregripa väpnade konflikter. Men det är en omöjlighet om man samtidigt, som Centerpartiet gör, avslår förslag om att stödja och fokusera på konfliktförebyggande politik. Om man avslår Miljöpartiets förslag om att stödja EU-parlamentets beslut om en civil europeisk fredskår är det väl självklart att vi inte kommer att ha några instrument att använda oss av i ett förebyggande syfte. Samma sak gäller förslagen om att instifta en institution för konflikt och terrorförebyggande verksamhet i kris och konfliktområden. Så länge vi inte har några sådana institutioner kommer vi heller aldrig att få se en konkret och förebyggande politik genomföras. Slutligen, fru talman, är det viktigt att långsiktigt förebygga terrorism. Det har flera talare varit inne på här tidigare. Men parallellt med detta är det också viktigt att terrorister ställs inför rätta i internationell rätt. Av olika skäl går inte detta i den internationella brottmålsdomstolen, och därför har Miljöpartiet föreslagit att Sverige ska ta initiativ till en ad hoc-tribunal för terrordåd - just för att kunna hantera de terrorister som vi i dag uppmärksammar i medierna. Men även där har utskottet föreslagit avslag utan några egentliga argument, trots att det här förslaget så sent som i går fick stöd från Sveriges professor i folkrätt Ove Jag vill yrka bifall till reservation 11 under punkt 19 och reservation 4 under punkt 8. För tids vinnande vill jag inte yrka något ytterligare bifall, men självklart stöder vi samtliga våra reservationer.

Fru talman! Problemet är ju att det inte finns några fungerande institutioner som hanterar de tidiga varningar i olika konfliktområden som vi får. Det finns early warning systems, men det finns ingen naturlig institution som tar den här informationen och med automatik utvecklar konkret konfliktförebyggande politik. Jag tror att det är på grund av avsaknaden av sådana institutioner som vi heller aldrig ser utvecklandet av konkret konfliktförebyggande politik. Samma sak gäller när diplomatiska ansträngningar har misslyckats. Då finns det ingenting att sätta in före bombplanen, före de militära angreppen. Det är väl det som är det stora bekymret. Hade vi haft t.ex. det som EU-parlamentet beslutade att genomföra en genomförbarhetsstudie om, dvs. en europeisk civil fredskår, ja, då funnes det också ett instrument att använda sig av efter det att diplomatin har misslyckats men före det att vi använder oss av de militära medlen. Om man konsekvent avslår alla de här förslagen och inte är beredd att stödja EU-parlamentets beslut på den här punkten är jag rädd att vi får se ett upprepande av det vi har sett tidigare, nämligen passivitet fram till dess att kriget är ett faktum. För då har vi resurser, då vet vi hur det ska fungera och då kan vi agera. Men då är det för sent för väldigt många människor. Detta är en stor brist i utvecklingen av

Fru talman! Det är helt riktigt: Utvecklingen av EU:s kris och konflikthanteringspolitik bottnar naturligtvis i den politiska viljan. Finns det inte en politisk vilja i EU:s medlemsländer att fokusera på konfliktförebyggande politik och insatser får vi naturligtvis också se den politik som utvecklas i dag, nämligen en kris och konflikthanteringspolitik som nästan uteslutande fokuserar på den militära styrkan, de militära strukturerna och de militära institutionerna. Det är bara att se på förslagen i vårt eget parlament om att stödja EU-parlamentets beslut om en genomförbarhetsstudie av en civil fredsstyrka. Om den svenska riksdagen avslår det här förslaget - nej, Sverige ska inte stödja EU-parlamentets beslut på den här punkten - ja, då speglar det bristen på politisk vilja i vårt land. Det är också en brist på politisk vilja som finns i väldigt många andra länder. Det är väl här vi måste börja. Det är här jag inte riktigt får ihop Marianne Anderssons tal för Centerpartiets räkning om vikten av konfliktförebyggande politik med att Centerpartiet samtidigt avslår de konkreta förslag som läggs fram här i Sveriges riksdag om att utveckla sådan politik.

Fru talman! Jag ber inledningsvis att få yrka bifall till reservation 2 som är fogad till betänkandet. Vårt budgetförslag finns angivet och redovisat i det särskilda yttrandet. Innehållet i detta budgetförslag bygger på minskade statliga utgifter, sänkta skatter och avregleringar. Orsaken till detta är att vi vill uppnå en ekonomisk, social och kulturell tillväxt, en tillväxt som också innebär större möjligheter att uppnå en miljömässig hållbarhet. Om vi för en ekonomisk politik i sin helhet som innebär att vi kan stärka företagen får det också till effekt att starka företag kan göra miljösatsningar, satsningar som är bra för både den yttre och den inre miljön. Samma sak gäller starka familjer. Om familjerna får bättre ekonomiska förutsättningar har de större möjligheter att göra riktiga miljöval när det gäller investeringar i hushållsmaskiner, möjligheten att byta till en miljövänligare bil osv. Alltså: Om man för en bättre ekonomisk politik helhetsmässigt kan det också få positiva miljöeffekter i stort i samhället utan att man direkt redovisar detta på det ena eller andra miljökontot. Jag återgår sedan till utgiftsområde 20. I reservation 2, som jag yrkat bifall till, tar vi upp frågan om storskalig havsbaserad vindkraftsutbyggnad. Vad vi säger i reservationen är att vi anser att man måste göra mycket noggranna undersökningar och utredningar när det gäller effekten av denna form av storskalig vindkraftsutbyggnad innan man satsar på den. Det gäller effekter för den biologiska mångfalden, effekter för fisket osv. Vi måste se till att vi får ett hållbarhetsrekvisit när det gäller denna form av investeringar, så att vi inte gör ohållbara framtida energiinvesteringar. Det är detta som är meningen i reservation 2. I reservation 4, som vi har lagt fram tillsammans med kd, tar vi upp frågan om kommunernas möjligheter när det gäller självbestämmande beträffande parkering av miljöbilar. Vi tycker inte att vi ska ha centrala regler som omöjliggör för kommunerna att fatta miljömässigt bra beslut. Det är det som ligger i reservation 4. Jag avstår från att yrka bifall till den, inte därför att jag anser den mindre viktig utan beroende på den tid vi har att ta hänsyn till i kammaren. Jag vill sedan lite grann kommentera våra avvikande anslagsposter inom ramen för utgiftsområde När det gäller sanering av förorenade områden föreslår vi en något lägre ökningstakt än vad regeringen har föreslagit i budgetpropositionen. Orsaken till detta är att vi tycker att regeringens kraftiga ökning är väldigt dåligt underbyggd. Vi tycker att riksdagen inte bara ska vara ett anslagsorgan. Vi måste också kunna påverka innehållet. Vi måste veta vad som döljer sig bakom regeringens önskan när det gäller anslag. Från vår sida kräver vi ingående information till riksdagen i den här frågan. Vi vet i och för sig att behovet är stort när det gäller att återställa förorenade områden. Samtidigt anser vi att riksdagen måste få en bättre och mer konkret information i den här frågan, gärna i form av en särskild proposition eller på annat sätt. Tydligen är regeringen också oklar när det gäller frågans vidd och innehåll, för man har gett SGU i uppdrag att utreda den här frågan i vissa sammanhang. Det tyder på att inte heller regeringen är särskilt säker på vidden av frågan som sådan. Innan man begär ett stort särskilt anslag tycker vi att man också bättre ska kunna konkretisera och precisera innehållet i kravet. Det är till nytta inte bara för regering och riksdag utan också när det gäller informationen till svenska folket och andra som är berörda. När det gäller åtgärder för den biologiska mångfalden har vi ett annorlunda förslag. Vi anser att man ska införa en fond för bevarande av biologisk mångfald. Då kanske vän av ordning ställer sig frågan: Varför vill moderaterna ha en ganska stor fond för bevarande av biologisk mångfald? Vi föreslår att vi ska satsa 1 miljard kronor i ett ingångsskede för bildande av denna fond. Orsakerna är framför allt två. Först och främst har det visat sig att budgetmedel till bevarande av biologisk mångfald ofta har varit en budgetregleringspost. Det är inte särskilt bra om vi ska se bevarandet långsiktigt. Om vi i stället kan få en fond innebär det att vi kan få en bättre långsiktighet i bevarandearbetet. Den andra viktiga faktorn är att den här fonden skulle vara öppen också för donationer. Det skulle innebära att vi skulle kunna få in ytterligare medel till denna fond och därmed också i olika sammanhang stärka intresset för och bredden i bevarandefrågan. Det är därför som vi faktiskt föreslår en ganska kraftig ökning i förhållande till budgetförslaget när det gäller bevarande av biologisk mångfald. Vi har en annan struktur som vi tror skulle vara gynnsam när det gäller långsiktigheten i frågan. Vi vill också peka på att vi i stället för att lösa in mark i större utsträckning ska teckna avtal med markägare för bevarande. Det kan gälla arrendeavtal eller på annat sätt för att på så vis kunna utnyttja medlen på ett bättre sätt och även kunna få till stånd ett underhåll av viktiga områden på ett smidigare och effektivare sätt. Om markägarna själva genom avtal med staten via länsstyrelserna skulle kunna vara med och arbeta i de här områdena skulle man vinna dubbla effekter. Man skulle slippa lösa in mark samtidigt som markägarna skulle få ett positivt uppdrag att uppfylla när det gäller att vidmakthålla värdefulla områden på detta vis. I två frågor, dels information i klimatfrågan, dels klimatinvesteringar, är vi negativa. När det gäller den klimatinformation som regeringen föreslår i propositionen menar vi att det faktiskt är en informationsfråga som ska ligga på sektorsmyndigheterna utan att man betalar sektorsmyndigheterna för särskild klimatinformation. Om sektorsmyndigheterna ska ha betalt för att man informerar om klimat är det klart att de olika sektorsansvariga kommer och säger: Vi ska givetvis också ha betalt för att vi informerar om biologisk mångfald, för att vi informerar om farliga kemikalier eller liknande. Vi menar att informationen ska ligga på sektorsansvaret. Det här är också någonting som regeringen själv pekar på i skrivelsen till riksdagen Hållbara Sverige. Där tar man upp den här frågan på s. 15 och pekar på de olika sektorernas ansvar när det gäller miljöinformation och annat. Då säger vi att man inte ska ha ett särskilt anslag för klimatinformation. När det gäller klimatinvesteringar är vi också kritiska, därför att vi menar att även på den punkten ska det ligga inom sektorsmyndigheternas ansvar att se till att man gör vettiga klimatinvesteringar. I annat fall kan det här faktiskt få en motsatt effekt. Det innebär att man ligger lågt och väntar på att få statliga pengar i stället för att se till att göra positiva investeringar. Vi menar att det inte finns någon anledning att införa ett nytt statligt anslag för klimatinvesteringar. Däremot har vi sagt att vi är beredda att avsätta en del av de pengarna för att stimulera framtagandet av miljövänlig teknik, därför att vi vet att en miljövänlig teknik är positiv sett till bredden över hela vårt samhälle. Det gäller såväl klimatinvesteringar som andra miljöinvesteringar. Fru talman! I och med detta ber jag än en gång att få yrka bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Jag ber direkt att få yrka bifall till reservation 7, så att jag inte glömmer det. Vi ska nu debattera utgiftsområde 20. Kristdemokraterna har där lite besparingar. Samtidigt har regeringen ökat ganska mycket på en del poster. Vi ökar också våra medel, men med betydligt mindre än regeringen. Vi har lagt ut en generell anslagsbesparing på alla myndigheter för att vi inser och anser att t.ex. kommunerna och landstingen behöver betydligt mer pengar, och inom samma ram som regeringen försöker vi få ihop en budget som även tillgodoser det behovet. Därför har vi lagt ut denna besparing. När det gäller det här området är det inte fråga om någon exakt matematisk vetenskap, utan saker och ting kan göras både billigare och effektivare, och ändå kan man få samma effekt och nytta av det. Därför har vi lagt fram förslaget att man ska handlägga naturreservat och skyddsområden som naturvårdsförrättning. Det ger ett enklare och snabbare förfarande till lägre kostnad. Det är ett sätt att få lägre kostnad för miljöövervakning och åtgärder för biologisk mångfald. Sedan konstaterar regeringen själv att kommunerna inte ligger tillräckligt långt framme när det gäller att uppnå miljömålet för förorenad mark och sanering av sådan. Den kostnad som man nu anser att vidtagandet av de här åtgärderna betingar blir antagligen lägre under de två kommande åren. Vi menar att vi har en väl avvägd budget i förhållande till de krav som vi har på utfallet av budgeten. När man läser budgeten ställer man sig lite frågor. Vi har en reservation, nr 1, som handlar om grushushållningsplaner. Utskottet är väl i stort positivt och delar själva tankegångarna. Men man hänvisar till frivilliga överenskommelser med branschen när det gäller att skydda vatten och grusåsar. Man hänvisar till att skatten på grus har hjälpt till att bevara resursen naturgrus. Men vi menar att vattenresursen är så oerhört grundläggande för det mänskliga livet att det inte räcker. Det går för långsamt. Det måste gå fortare. Vi menar att det behövs bindande överenskommelser mellan stat och vederbörande organ. Vi menar att det behövs planer för hur man gör detta, både nationellt och regionalt. Det har talats om detta länge, åtminstone i 10 år. Jag var i Hangö i somras. Den staden intogs av ryska trupper under andra världskriget. Man ville ha den som fästning för att ha sina trupper där. För att få bort lokalbefolkningen bombade man vattentornet. När de inte hade någon vattenförsörjning kunde de inte vara kvar i staden. Ett effektivt sätt är att förstöra vattenförsörjningen. Det är oerhört grundläggande att försörjningen av dricksvatten fungerar. Utskottet tillstyrker regeringens förslag i fråga om viltskada. Regeringen framför i budgetpropositionen att andelen medel till det förebyggande arbetet beträffande viltskador ska öka. Nu avsätts 33 miljoner kronor för att ersätta viltskador. Då tas som exempel att använda laxfällor för att slippa behöva ersätta skador av säl. Men om mer medel ska avsättas för förebyggande ändamål och inte lika mycket medel för att ersätta viltskador, innebär det att det under en period kommer att bli en dubbel kostnad. Det går inte att vänta på att den ena kostnaden ska minska innan den andra kostnaden uppstår. Under en period blir det en större kostnad. Det är självklart att vi ska arbeta förebyggande. Kristdemokraterna har många gånger motionerat om selektiva fångstmedel och att det ska finnas laxfällor som gör att sälen inte kommer åt att göra skador. På så sätt slipper vi skadeersättningarna. Som nämndes här har vi en reservation om miljöanpassade bilar tillsammans med moderaterna. Utskottet säger - som påpekades här - att det hör till den kommunala självständigheten att fatta beslut om att inte ta ut parkeringsavgift för miljövänliga fordon. Men som vi förstår gäller detta endast så länge det rör sig om handikappade, näringsidkare och boende inom området. För dem kan kommunen bestämma att inte ta ut parkeringsavgifter. Där gäller den kommunala självstyrelsen, men den gäller inte i fråga om avgiftsbefrielse för dem som kör miljövänliga bilar. Där behövs nya förordningar som kommer uppifrån. Vi har också ett särskilt yttrande som gäller miljöforskning. Vi kritiserar handläggningen av anslag till den långsiktiga forskningen. Vi har som utgångspunkt Kristinebergs forskningsstation utanför Lysekil. Där bedrivs sådan forskning som Naturvårdsverkets forskningsmedel ska gå till. De ska gå till effektiva insatser för miljön, till forskning om miljötoxikologi och miljömedicin, till forskning kring främmande organismer som sker vid Tjärnölaboratoriet - som hör till Göteborgs universitet - liksom till Kristinebergs forskningsstation samt till styrmedel och klimatåtgärder. Kristineberg är ett exempel på den miljötoxikologiska forskningen och bedrivandet av arbetet med miljömålen. Nu tillhör det inte miljö och jordbruksutskottets område att diskutera hur forskningen är upplagd, men den nu upplagda forskningspolitiken bygger på att ansöka om projektpengar för forskning. Vi menar att det är helt fel i fråga om långsiktig forskning. Den ska ingå i universitets basanslag så att forskningen är tryggad. Nu har klimatpropositionen lagts fram. Det har ju hänvisats till att den ska läggas fram. Det som är slående är hur mycket som skjuts på framtiden. När kommer den riktigt stora propositionen? Då får vi återkomma med våra motioner om miljöbilar. Det hänvisas här till samarbetet med branschen, men vi menar att det behövs mer bestämda besked. Jag ber att få yrka bifall till reservation 7.

Fru talman! Låt mig i den här budgetdebatten först ta upp några övergripande saker för att därefter komma in på mitt särskilda yttrande och min reservation. Fru talman! Det är av största vikt att Sverige på olika sätt engagerar sig i det internationella miljösamarbetet. Den framskjutna plats som Sverige har haft i miljösammanhang måste fortsättningsvis utvecklas. På många håll i världen är det inte längre andra länders militära medel som utgör en hotbild. Det är i stället olika sorters miljöförstöring och rovdrift på knappa resurser som kan skapa såväl mellanstatliga som inomstatliga konflikter. De mest påtagliga globala miljöhoten är klimatförändringen och uttunningen av ozonskiktet. Vattenbrist är ett annat hot som kan skapa grogrund för uppslitande konflikter. Skogsskövling och jordförstöring förstör levnadsrummet för människor, djur och växter. Att ta tag i framtiden utan att arbeta för en lösning på dessa problem är, enligt min mening, förödande. Hållbar utveckling är en nödvändig förutsättning för att fred och säkerhet ska bli ett varaktigt tillstånd. Internationellt samarbete är av yttersta vikt för att komma till rätta med dessa problem. Sverige måste spela en aktiv roll i detta samarbete och aktivt arbeta med frågorna i internationella organ som t.ex. EU och FN. Det är, fru talman, min uppfattning att Sverige på det här området har halkat efter. Vi bör som land skärpa oss. Fru talman! De lokala investeringsprogrammen, de s.k. LIP:arna, har ådragit sig stark kritik - inte bara från oppositionen i kammaren utan också från t.ex. I årets budget föreslår regeringen till del det som Centerpartiet föreslog redan våren 2000. Centerpartiet föreslog då att de lokala investeringsprogrammen borde avslutas och i stället ersättas med s.k. klimatpolitiska program. Regeringen går nu på den linjen, med skillnaden att de lokala investeringsprogrammen inte helt avslutas utan finns kvar med starkt reducerade anslag år 2002 och 2003. Centerkravet om att använda en del av medlen för LIP till exportfrämjande åtgärder av svensk miljöteknik har dock regeringen ännu inte tagit sig till del. Att regeringen har tagit intryck av Centerpartiets kritik mot de lokala investeringsprogrammen och deras inriktning är glädjande. Kritiken mot de lokala investeringsprogrammen kvarstår dock, trots de nu minskade anslagen. Tre av de bärande skälen till Centerpartiets kritiska hållning till LIP är att medlen som avsatts inte motsvarar den miljönytta som uppnås och att många av projekten ska genomföras utan även statlig finansiering till desamma. Kraven på att generera sysselsättning har gjort att de har blivit någon form av arbetsmarknadspolitiska program - därtill väldigt dyra sådana. Programmen bör avslutas helt. Ingångna avtal ska dock självklart uppfyllas i de delar staten har ett ansvar. Regeringen föreslår i årets budget att de s.k. klimatpolitiska programmen ska inrättas fr.o.m. den 1 juli 2002. Centerpartiet förde fram detta förslag redan våren 2000, och vi välkomnar att regeringen nu har tagit till sig detta. Det lokala klimatarbetet bör dock stimuleras ytterligare jämfört med de medel regeringen avsätter för desamma. Anslagen till klimatprogrammet bör räknas upp, varför Centerpartiet i budgetsammanhang avsätter mer pengar till detta ändamål. Vi förutsätter att regeringen i den klimatpolitiska propositionen närmare belyser hur det klimatpolitiska programmet ska utformas. Så skriver vi, fru talman, i vår budgetmotion. Så blir inte fallet nu när vi har sett den klimatpolitiska propositionen, varför vi efterlyser en sådan beskrivning. Det är nödvändigt med en ändrad syn gentemot den syn regering hade när det gäller de lokala investeringsprogrammen, de s.k. LIP:arna. Fru talman! Jag går över till en av mina s.k. käpphästar. Ska Sverige fortsätta att vara en drivande och pådrivande kraft och ett föregångsland när det gäller hållbar utveckling är det nödvändigt att vi tar till vara alla goda krafter som finns verksamma i vårt land. Många av de här krafterna finns, fru talman, verksamma i de ideella organisationerna. Det är dyrt för Sverige att låta bli att använda de här organisationerna. Ersättningen till de ideella krafterna är blygsam jämfört med vad tjänstemän och konsulter kostar - arbetskraft som eljest får anlitas om vi inte ianspråktar de ideella krafter som finns i vårt land på ett bättre sätt. Anslagen till de ideella organisationer som är verksamma inom det område vi debatterar i dag bör alltså enligt vår mening räknas upp med betydande belopp. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga något med anledning av min reservation. Att skydda våra hav från negativ miljöpåverkan är av yttersta vikt för att både nu levande och kommande generationer ska ha det bra, få och uppnå välfärd. Haven ger upphov till arbetstillfällen för många yrkesgrupper samtidigt som de är en omistlig resurs för de flesta bland oss ur rekreationssynvinkel. Att skydda haven är till gagn inte bara för oss människor utan också för alla växter, djur och organismer. Ett tungt ansvar vilar på oss som lever nu, och det är att ge haven ett fullgott skydd mot negativ miljöpåverkan. Miljöproblemen i våra hav är, som så många andra miljöproblem, dessutom gränsöverskridande. Det arbete som nu pågår, fru talman, från Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas sida med att inrätta s.k. marina reservat längs våra kuster skapar emellertid en oro som inte är liten utan är betydande, speciellt självfallet för de människor som direkt berörs. De blockerar därtill många framtidsdiskussioner för fiskenäringen och den industri som följer med fiskenäringen. Det är en diskussion som därtill förs i väldigt många av våra skärgårds och kustkommuner. Det som behövs, fru talman, är att den planering som måste ske runt de här förslagen görs på ett sådant sätt att den väcker en allmän respekt hos människor som berörs. Enligt vår mening är inte det fallet för närvarande. Reservatsdiskussioner och eventuella nationalparksförslag får inte genomföras utan en mycket tydlig dialog och överenskommelse med den näring som mest berörs - detta för att vi ju alla vill att våra havsresurser ska nyttjas på ett bra sätt, som tillgodoser alla behov, även fiskets. Så är inte fallet i dag. Jag vill med anledning av det anförda, fru talman, yrka bifall till min reservation nr 3.

Fru talman! Det finns en hel del positiva inslag i den här budgetpropositionen. Jag tänker på att vi nu har miljömålen som utgångspunkt även när vi diskuterar budgeten och när vi diskuterar pengar i miljöpolitiken och vi kommer att ha miljömålen som utgångspunkt framöver i de flesta av våra miljödiskussioner. Det är positivt att vi från svensk sida är beredda att gå före när det gäller kampen mot ett försämrat klimat. Det finns andra positiva delar. Det jag känner bekymmer för, fru talman, är att trots satsningarna och de många vackra orden försämras miljön i många avseenden, och i andra avseenden blir den inte bättre. Jag känner oro för signaler, inte minst i den här kammaren från olika partiers sida, när det gäller strandskyddet och försämringen av detta. Jag känner oro för den utveckling vi har när det gäller hanteringen av våra sopor. Vi har nu en kraftig ökning av sopförbränningen - en hantering av sopor som skapar mer av giftet dioxin. Vi vet vilka konsekvenser det giftet får på folkhälsan och för vissa näringar, inte minst fiskerinäringen. Jag känner vidare oro för den syn på kalkningsverksamheten som vi har i dag. Nu finns färska rapporter som visar att vi med sättet att kalka våra marker också hotar visst liv i våra skogsmarker. En annan, mer nyanserad syn på denna hantering är nödvändig. Jag känner också oro för den utveckling som vi har på EU-nivå i diskussionerna beträffande upphandling och hänsyn till miljöfrågor i samband med upphandling. Här finns oroande tecken på att man skulle tona ned miljöhänsynen och låta de ekonomiska spela en allt större roll. Jag känner också oro för skogsavsättningsverksamheten. Den fungerar inte bra i dag, och vi måste hitta smidigare och nyare former för att vi ska komma snabbare fram med de här avsättningarna. Oro känner jag också för utvecklingen när det gäller det lokala Agenda 21-arbetet, där vi alltför mycket har synen att lokalt Agenda 21 handlar om kommunala miljöplaner, medan det i själva verket är någonting helt annat. Det ska växa upp underifrån. Vi ska involvera de många människorna i det här arbetet. Genom att växla skatt på arbete mot skatt på miljöförstöring förenar vi miljömålen med de ekonomiska målen. När vi inför eller höjer miljöskatter är det viktigt att tydliga motsvarande sänkningar av skatten görs på andra områden. Det var inte fallet när vi höjde dieselskatten. Kilometerskatt för lastbilar och alternativa bränslen för jordbruket behövs för att skatteväxlingen inte ska bli en ren, oförfalskad skattehöjning. Höjningen av bränsleskatter blir ett slag i den redan förorenade luften och minskar inte trafik och utsläpp annat än mycket marginellt. Det slår hårt mot glesbygden, där biltrafiken inte alls ger lika stor miljöbelastning. Det är viktigt att Sverige, samtidigt som vi driver en effektiv miljöpolitik, också deltar i det internationella miljöarbetet, att vi inte försämrar den inhemska konkurrenskraften i det sammanhanget och att vi inte exporterar verksamheter till företag i länder med svagare miljöpolitik. På energins område finns det uppenbara risker att den gröna skatteväxlingen ska bli en svartväxling. Stängningen av Barsebäck - ja visst, men det blir just en sådan svartväxling om inte alternativ tas fram. Import från kolkraftverk ökar koldioxidutsläpp och andra utsläpp också i svenska luftrum. Det har gett anledning till förnyad oro för våra kvarvarande älvar. Det legala skyddet för orörda älvar och vattendrag är fortfarande för svagt. Risken finns att de offras i något som kallas miljöanpassad vattenkraftsutbyggnad. Det är inget bra uttryck. Det är ett orimligt uttryck. All utbyggnad av vattendrag skadar naturvärden. Att betala grönt med grönt är knappast någon växling alls. Att man inte omgående tar till sig mitt förslag om att sätta koldioxidskatt på torv som bränsle ter sig obegripligt. Torv är till större delen fossil. Den är inte förnybar annat än på mycket längre sikt än vad en socialdemokratisk energipolitik sträcker sig. Förbränning av torv avger koldioxid. Jag tror på de ekonomiska styrmedlen. Den som har eller erbjuds valfrihet tenderar ju att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga - alltså måste det miljövänliga bli det ekonomiskt fördelaktiga och därmed ett naturligt och attraktivt val. Miljömedvetenhet är i sig ett ekonomiskt alternativ. Varje besök i en livsmedelsbutik med en uppsjö av produkter med seriösa miljömärkningar ger ju syn för sägen. Men det visar också att det är utbudet som ger valfriheten. Alternativrörelserna gav oss en ökad miljömedvetenhet just därför att de visade på alternativ. Alternativ som saknas i dag gör en växling svår eller rentav omöjlig om de inte först skapas. För det här arbetet behöver vi en bred samling i Sveriges riksdag. Låt mig säga några ord om skogsindustrin. Den har till stor del skapat Sveriges välstånd, och den genererar årligen stora netto och exportintäkter. Utvecklingen på börsen har under de senaste veckorna klart visat att tillväxten i skogen är säkrare och starkare än inom IT-branschen och den s.k. nya ekonomin. Skogsindustrins stora ekonomiska betydelse har inneburit att den till stora delar har styrt utformningen av skogspolitiken. I dag vet vi genom ökad kunskap om skogsekosystemet att skogsbruket i sig självt kan utgöra ett hot mot miljön och i förlängningen mot det framtida skogsbruket. Vi ser också att det finns andra värden i skogen än det rena produktionsvärdet. Sedan kan jag inte låta bli att notera att Eskil Erlandsson från talarstolen talade om de marina reservaten. Vi har också under ganska lång tid föreslagit att man ska inrätta sådana. Eskil Erlandsson vill lägga in en brasklapp där. Som vanligt när miljöintressena kommer i konflikt med andra intressen blir det de andra intressena som ska segra. Det är inte miljöintresset som går i första hand. För mig är det viktigt att vi kommer i gång med arbetet med att tillskapa marina reservat.

Fru talman! Varför inte så här på Nobeldagen instifta ett Nobelpris i miljö? Dessa frågor är ju så grundläggande och viktiga för vårt liv på denna jord. Eskil Erlandsson kritiserade det internationella miljöarbetet här. Man skulle kanske kunna be vår talman att försöka instifta ett Nobelpris för det internationella och nationella miljöarbetet. Fru talman! Miljöpolitik för mig handlar om så mycket mer än den ganska måttliga summa som vi hanterar som budgetmedel. Man kan bara titta på den bredd som finns i vårt utskott för att hantera frågor från de areella näringarna, som också är miljöinriktade, till den minsta frågan om viltskador. Det är en väldigt liten del av den totala budgeten som går till miljöarbetet. Men det är kanske inte det som är det viktiga. Det är bara ett litet medel. Det handlar väldigt mycket om global samverkan, klimatfrågor, livsmedelssäkerhet och vattenresurser. Det går också från det stora globala långt borta från mitt kök till dig som sorterar förpackningar i ditt hushåll och försöker göra en liten miljötjänst. Det handlar väldigt mycket om närhet till miljöfrågan. Det handlar väldigt mycket om att vilja bidra. Den största betydelsen har kanske kunskapen om varför jag ska göra detta. Fru talman! Därför tycker jag att det nya anslaget för information om klimatfrågor är ett viktigt steg framåt i miljöarbetet. Syftet med informationen är att öka kunskaperna och medvetandegöra vikten av klimatfrågan hos allmänheten. Det handlar om behovet att ställa om samhället i hållbar riktning. Dessutom gäller det att visa den enskilde i vardagen hur man kan delta i processen. Det finns redan i dag möjligheter för kommuner att arbeta med informationsinsatser genom medlen till lokala investeringsprogram. Detta kan ske i form av studier och folkbildning för att förstärka det lokala arbetet med den ekologiska omställningen. Detta kommer också att gälla för det nya föreslagna klimatinvesteringsprogrammet. Vidare, Göte Jonsson, bör andra aktörer i samhället beredas möjlighet att arbeta med information - inte centrala myndigheter utan andra aktörer i närheten av samhällsmedborgaren. Fru talman! Jag vill påstå att Agenda 21-arbetet går vidare. Kommunal information, liksom annan information, som ges väldigt nära mottagaren har den fördelen att den på ett konkret sätt kan lyfta fram sambanden mellan beteende och miljöpåverkan samt konkret beskriva olika åtgärder som människor kan göra i sin egen vardag. Samtidigt med den här informationssatsningen ökar vi satsningen på det lokala klimatinvesteringsprogrammet med 200 miljoner, eller som Eskil Erlandsson sade: Vi går lite grann från LIP:en till Klimpen. Fru talman! Tidigare erfarenheter från lokala investeringsprogram har visat att just det lokala angreppssättet och kravet på samlade program har varit mycket framgångsrika för att uppnå goda miljöeffekter men också för att stärka miljöarbetet i kommunerna. Programmen har också stimulerat skapandet av en helhetssyn och samverkan. Herr talman! Vi kan göra en ganska klar uppdelning i de nya budgetsatsningarna. Dels gäller det att i framtiden satsa på att inte göra nya misstag, dels gäller det att satsa nya pengar till att avbetala gamla miljöskulder, t.ex. att öka resurserna till sanering av förorenade områden. För nästa år, 2002, är summan närmare 420 miljoner kronor. Det behövs för att kartlägga och sanera förorenade områden, industritomter och gamla soptippar. Målet är renare områden, minskade giftmängder och bättre miljö och hälsa för människor. Till det här området kan vi nog även räkna det höjda anslaget för att värna skogen och den biologiska mångfalden. Det totala anslaget blir 960 miljoner kronor för år 2002. Kalkningen, som vi har diskuterat ett antal gånger här i kammaren, får 15 miljoner färska kronor för nästa år. Alla dessa åtgärder gör vi för att betala miljöskulden och samtidigt skapa en bättre framtid när det gäller miljön för kommande generationer. Miljöforskningen och miljöövervakningen syftar till att vi inte ska behöva göra så många misstag i framtiden. Det visar vi också genom att det nya forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande får ett ökat anslag som uppgår till ca 256 miljoner kronor för nästa år. Detta är en forskning som är nödvändig som stöd för miljömålen, miljöbalken och det internationella miljöarbetet. Det finns ett stort behov av att stärka miljöövervakningen. Verksamheten är viktig i en rad sammanhang, bl.a. för beräkning av kritiska belastningsgränser och som underlag för aktionsprogram, åtgärdsförslag och internationella överenskommelser om belastningsminskningar. Herr talman! Med dessa budgetförstärkningar tillsammans med de miljömål som vi redan har beslutat om och med klimatpropositionen som vi kommer att besluta om under våren vill jag påstå att vi återigen tar några rejäla kliv framåt i miljöpolitiken. Det är naturligtvis inte nog. Mycket återstår. En del problem kan vi inte lösa ensamma nationellt, utan mycket arbete återstår både inom EU och i globala sammanhang. Herr talman! Jag har under de senaste åren besökt ca 50 kommuner, och jag vill påstå att det pågår många aktiviteter i vårt land inom ramen för statsbudgeten för miljön trots att den, som jag sade, omfattar en ganska begränsad summa. Det pågår aktiviteter inom den offentliga sektorn, men också väldigt mycket ute i näringslivet. Miljömålen har haft stor framgång i miljöarbetet, och de är faktiskt en ordinarie del av verksamheten, inte längre något vid sidan om. Jag skulle vilja ge ett exempel från mitt hemlän, Gävleborg, vad gäller miljömålen. Man formulerade där tidigt regionala mål för de miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om. Redan nu i december 2001 finns det ett förslag om etappmålen för regionen som länsstyrelsen ska ta ställning till i januari. Detta visar hur man regionalt är väldigt medveten om vad som händer nationellt och internationellt och sätter in åtgärder nästan samtidigt som riksdagen beslutar om målen. Låt oss hoppas att allt det arbete som pågår runtom i landet inte blir en pappersprodukt, så att miljömålen efter hårt arbete och mångas engagemang inte enbart blir en norm för all verksamhet utan så att vi också kommer att få se konkreta åtgärder. Dessa åtgärder skapas av näringarna, av kommunerna och andra aktörer och kommer att utgöra morgondagens miljöarbete. Herr talman! Det kommer naturligtvis att ställa stora krav på regeringen och riksdagen att följa upp de mål som vi har beslutat om. Så här inför valåret hade jag naturligtvis velat se något av en borgerlig enighet i miljöfrågorna. Ni ska i varje fall enligt massmedierna försöka bilda en borgerlig regering. Men fastän jag så här inför julen har använt både ljus och lykta för att hitta denna enighet har jag totalt misslyckats. Det är bara att konstatera, herr talman, att socialdemokratin är stark i miljöfrågor. Jag vill också så här inför juletiden tacka samarbetspartierna för draghjälp. Med dessa ord yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Sinikka Bohlin tar exempel från sin hemkommun Gävle. Jag ska ge ett färskt exempel från min hemkommun Uppsala. Jag läser i dagens tidning om att man nu vid Uppsala Energi, som numera ägs bl.a. av Vattenfall, utökar sopförbränningen. Jag vill fråga Sinikka Bohlin: Vad i den här budgeten kan göra att vi får en förändring av utvecklingen mot att alltfler kommuner satsar på sopförbränning, en hantering som skapar ännu mer av miljögiftet dioxin?
Herr talman! Budgeten är ju ett instrument för att fördela pengar till olika ändamål. I sakfrågan har regeringen tillsatt en ensamutredare, som antingen denna månad eller strax efter årsskiftet ska redovisa eventuellt behov av skatt på sopförbränning. Jag hoppas att regeringen så småningom återkommer med en heltäckande proposition på avfallsområdet vad gäller energiutvinning, deponier m.m.
Herr talman! Skatter och avgifter är budgetfrågor, och den här utvecklingen går väldigt snabbt. Vi har nu i snart ett års tid sett en utveckling mot utökad sopförbränning, och nu är det bråttom. När man väl har kommit i gång med stora investeringar är det inte lätt att backa. Vi vet hur dioxinproblemet ser ut i dag, och jag menar att vi inte har tid att vänta. Jag hade någonstans i budgetförslaget velat finna åtgärder i form av skatter eller avgifter som skulle hejda denna utveckling.
Herr talman! Regeringen har tillsatt en utredning som ska belysa denna fråga lite djupare. Frågan är vad som ska beskattas, dioxinerna eller koldioxiden. Ska man alltså beskatta det som går in eller det som kommer ut i form av deponier? Låt oss vänta lite, Harald Nordlund, och diskutera helheten. Jag vet att många kommuner står i kö för att bygga förbränningsanläggningar, och jag tycker att den frågan bör ses mot bakgrund av den totala avfallshanteringen i
Herr talman! Jag delar Sinikka Bohlins uppfattning att miljöpolitik är betydligt mera än de pengar som vi hanterar i vårt utskott. Det skulle vara ganska futtigt om det bara var fråga om detta. Det gäller inte minst alla människors vilja att medverka i de här sammanhangen. Men då är det också väldigt angeläget att man får förtroende för den miljöpolitik som förs inte minst från regeringen, i riksdagen och i andra sammanhang. Jag tror att det är väldigt angeläget med ett förtroendefullt samarbete i miljöfrågorna. Sinikka Bohlin säger i fråga om informationspengarna att också andra aktörer ska ha del av de pengarna. Jag är i och för sig medveten om detta, men vi menar från moderat håll att ingen ska ha betalt för att informera om viktiga miljöfrågor, t.ex. om klimatfrågan. Då sitter man bara och väntar på pengar innan man gör någonting. Det kan gälla såväl enskilda aktörer som myndigheter i dessa sammanhang. Kan Sinikka Bohlin berätta för mig varför man ska få särskilt betalt när man informerar om klimatfrågan men inte när man informerar om biologisk mångfald, för att ta det som exempel? Jag är rädd för att det som ett brev på posten kommer en begäran om pengar för att informera också om biologisk mångfald, om kemikaliefrågan eller om någonting annat. Vi ska akta oss för att gräva ned oss i den formen av bidragspolitik, för det gynnar inte miljön som sådan. Samma sak gäller i frågan om vi ska ha LIP eller något liknande när det gäller anslag för miljöarbete. Jag tror inte att det i särskilt hög grad gynnar miljöarbetet att nu lägga om de lokala investeringsprogrammen, LIP, till LINP. Blir det KLIMP nästa gång, eller någonting annat? Vi måste se till att anslaget ligger där det ska vara ute i de olika verksamheterna, och jag tror att det är särskilt angeläget i miljöfrågan.
Herr talman! Vad gäller förtroende för miljöinformation sade jag i mitt anförande att för att ett sådant förtroende ska uppkomma behövs det väldigt mycket av nära information och nära samarbete. För att börja på de lokala investeringsprogrammens nivå har kommunerna och näringslivet tillsammans gått ihop om att bilda sammanhållna program för miljon inom ett lokalt eller ett regionalt område och även själva investerat en del. Det är en stimulans för att få i gång det som Göte Jonsson och jag egentligen tycker väldigt lika om. Det är på precis samma sätt med informationen. För att samorganisera informationen så att den kommer så nära både mig och Göte Jonsson som konsumenter handlar det väldigt mycket om hur vi kan ändra vårt beteende för att på lång sikt skapa en bättre miljö.
Herr talman! Vi är överens när det gäller tillvägagångssättet. Vad som skiljer oss åt är frågan om betalningsansvar. Vi menar från moderat sida att det inte finns någon anledning att betala ut statsbidrag för att man på lokal nivå gör det som man ska göra. Det här ska man ta initiativ till utan att bli lockad med en morot. Det ligger inom det lokala ansvaret att se till att miljöarbetet fungerar enligt både de olika miljömål som vi har tagit i miljöbalken och andra miljöbeslut. Det behövs inga särskilda anslag för att man ska ta den typen av initiativ.
Herr talman! Den miljöskuld som ligger lokalt och regionalt är också en nationell skuld. Vi har nationellt ute i landet en del miljöskulder. Därför har samhället som helhet också ett visst ansvar för att informera och för att få i gång de här arbetena i kommunerna som är nödvändiga, men det behövs bidrag både för kommuner, landsting och näringsliv.
Herr talman! Det kan ju aldrig vara trevligt, vare sig för en regering eller för en utskottsmajoritet, att ådra sig kritik.

Herr talman! Om Eskil Erlandsson hade följt upp alla dessa s.k. LIP-program i kommunerna tror jag att han säkert där hade funnit väldigt mycket av de åtgärder som är förbättrande för klimatet. En stor del av de lokala investeringsprogrammen riktades just mot energisparprogram. Nu gör man det här som Eskil Erlandsson var ute efter, att man skulle kunna gå från lokala investeringsprogram med lite större bredd till enbart klimatåtgärder. Så jag tycker att i den frågan ska Eskil Erlandsson och jag vara ganska överens. Vi var överens i den utredning som föregick klimatpropositionen: Man skulle just satsa på att gå från breda lokala investeringsprogram och smalna in dem mot klimatåtgärder.
Herr talman! Det är ju så att det anslås nya pengar till nya projekt inom ramen för lokala investeringsprogram i 2002 och 2003 års budgetförslag. Frågan kvarstår ju efter den kritik som har riktats mot de lokala investeringsprogrammen, därför att de har använts till saker som inte alltid har gynnat det de var tänkta att gynna, nämligen miljön. De har i stället varit en del av er - regeringens - arbetsmarknadspolitik. Varför gör ni ingenting i den här delen, så att vi kan bli överens, mer överens, om den här mycket viktiga budgeten?
Herr talman! Om man tittar på de lokala investeringsprogram till vilka fortfarande ansökningar går in som löper eller är på väg in i systemet så är väldigt mycket av dem som finns utöver energisparprogrammen inriktade mot t.ex. biologisk mångfald och mycket för vattenbruk för att klara den marina ekologin i våra älvar och våra sjöar. Så det finns kanske också, Eskil Erlandsson, behov av andra åtgärder i de här paketen än enbart klimatåtgärder.

Herr talman! Nu ska vi ta ställning till hur våra gemensamma skattepengar ska fördelas på anslaget inom utgiftsområde 20. Det förslag som vi har här baserar sig på den av regeringspartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gemensamt framförhandlade budgeten, och det rör sig då om politikområdet miljöpolitik. Liksom tidigare gemensamma budgetar på området har det skett en välbehövlig förstärkning. Om vi jämför utfallet för 2000 med förslaget för 2002 är det en mycket kraftig ökning på detta politikområde. Det är en ökning som behövs om vi ska klara politikens inriktning på att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Vi har nyss här i kammaren tagit beslut om svenska miljömål, delmål och åtgärdsstrategier. Nu gäller det att fullfölja och föra ut besluten på olika nivåer så att det blir ett genomförande av besluten och en vidare utveckling av miljöpolitiken regionalt och lokalt. Vad vi vill med budgetsatsningarna är att slå vakt om människors hälsa, ta till vara kulturmiljöer, värna den biologiska mångfalden, trygga en god hushållning med våra naturresurser och givetvis även bevara vårt ekosystems långsiktiga produktionsförmåga. Det krävs stora förändringar av samhället för att vi ska uppnå våra miljömål. Trots stora insatser kommer det att ta lång tid för naturen att komma igen efter den negativa påverkan som vi har utsatt den för. Som ett exempel kan man ta försurningen av marken som inte upphör fast utsläppen av försurande ämnen har minskat kraftigt. När det gäller kemikalier har vi även stora mängder miljögifter kvar i mark som tidigare har varit industritomter, i byggnader och i olika slag av produkter. Vi hittar fortfarande rester av sedan länge förbjudna bekämpningsmedel i våra vattendrag, men även höga halter av de ämnen vi nu använder. I bäckar har man hittat rester av bekämpningsmedel från jordbruket som ligger över internationella gränsvärden. T.ex. hittade man i somras i ett vattensystem en bäck som hade rester från elva olika bekämpningsmedel, bl.a. höga halter av ogräsmedlet MPCA. I Sverige finns det tydligen inga gränsvärden för bekämpningsmedel i vattenmiljöer, vilket jag tycker är anmärkningsvärt. Till detta kommer att av de 92 aktiva substanser i bekämpningsmedel som vi i Sverige har förbjudit är det bara 14 som är förbjudna inom EU. Inom gemenskapen har nu amitrol, 2,4-D och triasulfuron godkänts; tre substanser som Sverige tidigare förbjudit. Här är det viktigt att vi både här hemma och i EU driver på i kemikaliefrågan och om så behövs driver den till sin spets genom att ej acceptera användning av de bekämpningsmedel som vi redan fasat ut på grund av deras farlighet. På den punkten får Sverige absolut inte backa. Herr talman! Det krävs flera åtgärder för att målet Hav i balans samt levande kust och skärgård ska nås. Övergödningen måste minska liksom utsläppen av gifter. Vi har hört om dioxingifterna här tidigare i kammaren. Det är viktigt att det internationella arbetet blir framgångsrikt framöver och att fiskekvoterna framför allt anpassas till de verkliga bestånden. Hotet mot den biologiska mångfalden i den marina miljön kräver särskilda åtgärder. Särskilt värdefulla områden måste skyddas mot ingrepp och andra störningar genom att marina skyddsområden eller reservat inrättas. I betänkandet framgår det att detta bör ske skyndsamt, och det är bra. Nästan alla bestånd av torsk, strömming och skarpsill i Östersjön är överfiskade. Tyvärr har fångstkvoterna för torsk, strömming och skarpsill i Östersjön regelmässigt förhandlats upp till en högre nivå än den som fiskebiologerna har rekommenderat. För sent tycks syndaren vakna. Det heter ju att ingen saknar kon förrän båset är tomt, men här handlar det om liv eller död i havet. I Naturvårdsverkets de Facto 2001 framgår det att strömmingen i Bottenhavet och centrala Östersjön samt torskbestånden väster respektive öster om Bornholm är ordentligt överfiskade. Jag vill kalla det en katastrof, för två av bestånden är reducerade under sina tröskelnivåer, nämligen det östra torskbeståndet och strömmingen i centrala Östersjön. För de två torskbestånden i Östersjön, det östra och det västra beståndet, har det inrättats en gemensam kvot för år 0 ton för det östra beståndet och 36 000 ton för det västra. Men då man nu har en gemensam kvot för bestånden kan man alltså ta t.ex. 40 000 ton i det östra beståndet, där man borde ha tagit 0 ton eftersom beståndet redan nu är under sitt tröskelvärde, vilket innebär att lekbeståndet inte ökar, och fiskbeståndet kollapsar. Herr talman! Jag skulle nu vilja gå in på miljömålet Säker strålmiljö, som även behandlas i betänkandet. I budgeten kan man läsa att kärnkraftsbolagen de senaste åren haft en sämre lönsamhet vilket lett till mindre investeringsbenägenhet och att detta kan ha effekt på säkerhet och strålskydd vid anläggningarna. Jag kommer då in på frågan om reaktorsäkerhetsutredningen. Den senaste men förhoppningsvis inte den sista reaktorsäkerhetsutredningen gjordes 1979. Mycket har hänt sedan dess. Jag tänker då på Tjernobylhaveriets resultat för folkhälsan, den ökande risken för terroranfall samt det som hände den 11 september i Nu undrar jag vart den sedan 8 juni 2000 utlovade reaktorsäkerhetsutredningen, som ministern då beskrev som långt framme i förberedelserna, har blivit av. Olika tidpunkter har lämnats vid förfrågningar. Det har sagts att den ska komma årsskiftet 2000/01. Sedan skulle den komma före sommaren 2001. Nu är vi inne på vintern 2001. Det är över 20 år sedan den senaste utredningen gjordes. När avser regeringen tillsätta den nämnda utredningen? Kan vi lita på det som står i betänkandet, dvs. att regeringen har för avsikt att inom kort besluta om en utredning som ska se över reaktorsäkerheten och strålskyddet vid våra kärnkraftverk? Om utredningen nu blir en enmansutredning, vilket det har flaggats för, är det viktigt att den personen står fri från bindningar till kärnkraftsindustrin och att utredningen snabbt kommer i gång. Jag vill sluta med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet, framföra ett tack till Socialdemokraterna och Miljöpartiet för det goda budgetsamarbetet och önska en god jul och ett gott nytt år.

Herr talman! Bilen är en av 1900-talets allra största gåvor till mänskligheten. Få hjälpmedel har i så hög grad bidragit till den enskilda människans rörlighet och därmed den individuella friheten. Men vi måste komma till rätta med den moderna bilens betydande nackdel, avgaserna. Därför är det också angeläget att vi utvecklar bilen så att vi kan skydda miljön och bli kvitt dessa avgaser. Då kan vi försvara och bevara bilen som det goda och effektiva instrumentet för vardaglig frihet. Stockholm, Göteborg och andra europeiska storstäder gör nu stora ansträngningar för att på detta sätt kunna försvara bilen och förbättra miljön. Man har projekt i gång som även har belönats av Europeiska unionen med stöd för att förbättra miljön. Därför är det också viktigt att vi fullföljer det även på det individuella planet. Där har det uppstått problem därför att den rådande lagstiftningen har satt hinder i vägen för att på kommunal nivå kunna belöna människor som vill ta på sig att nyttja de ännu inte fullt utvecklade miljöbilarna. De bör belönas på olika sätt av kommunerna, bl.a. genom friare parkering. Eftersom det är angeläget att på detta sätt förbättra miljön och försvara bilen borde utskottsmajoriteten ställt sig bakom de uppfattningar som Moderaterna och Kristdemokraterna redovisar i sin reservation på den här punkten.

Herr talman! Det satsas 3,1 miljarder kronor på miljöområdet i årets budget i det utgiftsområde som vi nu diskuterar. Som jämförelse var satsningarna 1,2 miljarder år 1998, och i ramarna för år 2004 är anslaget uppe i 4,1 miljarder. Det är bara siffror, och de säger inte så mycket om man inte tittar närmare på dem. Miljöpolitik är naturligtvis mycket mer än det. Men det är ändå intressant att titta på siffrorna. Det är tydligt att satsningarna har ökat radikalt de senaste åren. Närmare bestämt har de tredubblats från år 1998 till ramarna för år 2004. En väsentlig förändring som skedde efter valet 1998 var att Miljöpartiet de gröna kom in i regeringssamarbetet. Att lösa miljöproblemen och skapa en hållbar utveckling är inte gratis. Den som vill finna ekonomiskt utrymme för skattesänkningar kan säkert vara frestad att skära i miljösatsningar och i stället hänvisa till individens ansvar. Men är det så enkelt? Är det kostnader som kan undvikas? Faktum är att dagens miljöförstöring och exploatering inte heller är gratis. I Miljömålskommittén, där jag satt med som ledamot, försökte vi låta beräkna kostnaderna av dagens miljöproblem. Vi kom fram till att kostnaderna ligger på långt över 20 miljarder om året. Då har man inte räknat in miljögifternas påverkan på hälsan och på markens och vattnets långsiktiga produktionsförmåga. Man har heller inte räknat in kostnader för ozonuttunningen eller växthuseffekten, och man har inte räknat in kostnader på den biologiska mångfalden eller välfärdsförluster på grund av en förstörd natur. Kommande generationers åsikter om värdet av en levande natur, rent vatten och frisk luft är inte heller inräknade av naturliga skäl. 20 miljarder är alltså en miniminivå på kostnaderna för dagens miljöförstöring. Troligen handlar det snarare om minst det femdubbla enbart i direkta kostnader. Det är knappast så att de kostnaderna minskar om vi ignorerar problemen. Det är snarare tvärtom. Det ska jämföras med satsningar på 3,1 miljarder på detta budgetområde. Vad går då de ökade satsningarna till? En del har nämnts här tidigare. Skydd av värdefulla naturområden är en viktig del. Satsningarna syftar till att säkerställa ett långsiktigt skydd av exempelvis ur och naturskogar, fågeltäta våtmarksområden, marina miljöer som uppväxtplatser för fisk och strandområden kring sjöar och vattendrag. När det gäller marina miljöer är vi särskilt angelägna om att fler områden får skydd snabbt. Reservat med planer för lokal förvaltning tycker vi är mycket bra. Men även reservat med totalt fiskeförbud kan behövas för att fisket ska kunna återhämta sig tillräckligt. Sanering av förorenade områden är en annan viktig budgetpost som har förstärkts rejält från 0 kr i budgeten 1998 till drygt 400 miljoner i budgeten för nästa år. Det är gamla industrimarker med mängder av giftiga ämnen som behöver saneras. Det är nödvändigt att det kommer i gång snabbt. Den summan är vad som kan hanteras i nuläget. Satsningarna behöver öka framöver. När det gäller miljöforskning och miljöövervakning har anslagen också ökat rejält. Det är vi väldigt nöjda med. Visst kan vi kanske undvika kostnader i miljöbudgeten. Men vi får i så fall betala på annat håll. Till stora delar betalar vi redan nu på annat håll för dessa problem. Den sammanlagda kostnaden blir betydligt högre om vi väntar med åtgärder. Vi i Miljöpartiet de gröna är stolta över att ha åstadkommit de nödvändiga budgetförstärkningarna, men vi är inte nöjda. För att nå miljömålen behöver miljösatsningarna fortsätta att öka. Vi har för avsikt att arbeta vidare med den förändringen. Jag vill därmed yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Våran prost är rund som en ost och lärd som själva den onde, men gemen likväl och en vänlig själ och skäms ej, att far hans var bonde Och tacka för det! Detta var en av våra kända Värmlandsskalder, Gustaf Fröding, som har skrivit många marknära och humoristiska berättelser och dikter som tangerar just den gamla bondekulturen. Bonderötterna var inte alltid någonting som man lyfte fram som någonting att vara stolt över. I stället höll man ofta tyst om det när man kom till lite högre positioner i samhället. Men naturligtvis är det ingenting att skämmas över. Periodvis i historien har man dock skämts över sina bonderötter. Det finns ingen anledning i dag att på något sätt behöva skämmas för sina rötter i bondeleden! Jag vill hellre tro att det är precis tvärtom. Ett litet observandum finns dock. Man märker ändå en pessimism inför framtiden i dag hos bönder i vissa bygder. Jag kan känna en viss förståelse för det. Omställning och avreglering har framtvingat en mer storskalig produktion som för många har varit hård och tung. Det ena familjejordbruket efter det andra läggs fortfarande ned. Man säger att minst tre mjölkbönder lägger ned sin verksamhet dagligen samtidigt som flykten från landsbygden fortsätter. Prognosen - en dyster sådan, kanske - pekar på att av dagens ca 80 000 jordbrukare återstår blott 10 000 om 10-15 år. Beslut om nedläggning av verksamhet och gårdar som i generationer har varit ett släktvärv upplevs av naturliga skäl som en katastrof. Besluten blir många gånger tvingande och utan återvändo. Men glädjande nog finns även positiva signaler om nya investeringar och om nya etableringar. Jag vill kanske främst nämna Norrbotten som ett gott och positivt exempel. Unga jordbrukare satsar och investerar. Man undrar: Hur skulle det då inte se ut om man hade varit av med den orättvisa dieselskatten och om man hade varit av med alla andra handikapp som Norrlandsbonden ändå har? Det tycks ha gått så långt så att vi t.o.m. talar om Winberg lär ju ha visioner i den riktningen. Vad är det egentligen för nytt det handlar om? Har inte våra bönder alltid och i alla tider varit både skapare och vårdare av vårt kulturlandskap och bidragit till biologisk mångfald? Bonden var och är fortfarande medskapare också till vår välfärd. Industrialismen står minsann inte ensam för välfärdsutvecklingen. Den eventuella miljöbelastning som ett tusenårigt jordbruk har förorsakat är ingenting emot vad industrialismens tvåhundraåriga både fysiska och psykosociala miljö ställt till med. Bondens uppdrag handlar först och främst om att med god djurvård som grund producera livsmedel av hög kvalitet. Det är livsmedel som borde värderas högre, till ett pris som garanterar skälig levnadsstandard och då helst utan bidrag eller konstlade ersättningar. Herr talman! När det gäller bondens sociala skyddsnät och möjligheter till ledighet är ett fungerande avbytarsystem nödvändigt - inte minst för mjölkgårdar. Vanliga löntagare har rätt till fem veckors semester, och det är inte mer än rimligt att också jordbrukaren får en semesterrätt. Jag har inte mött en enda bonde under hösten som har ansett sig haft råd att ta ut mer än två veckor av semestern. Det bästa sättet att möta detta självklara behov är att staten stöttar utbyggnaden av en avbytartjänst som kan komma alla lantbrukare till del. Till detta anvisar vi kristdemokrater 20 miljoner kronor i budgeten inför 2002. Något gehör för det har vi inte fått. Ett annat område där statsmakten på ett bättre sätt bör stödja jordbruksnäringen är ett fungerande skördeskadeskydd. En lantbruksföretagare är som ingen annan företagare utsatt för vädrets nycker. De klimatförändringar som vi befarar kan vara orsakade av människans påverkan kan slå oerhört hårt för den enskilde. Översvämningar har under senare år slagit ut hela årsinkomster för enskilda företagare. Inte minst potatisodlare har drabbats hårt. Här måste staten ta sitt ansvar så att den enskilde inte drabbas på ett orimligt sätt. Som jag har påpekat tidigare så måste den tolkning som i dag görs när det gäller begreppet katastrof ges ett individuellt innehåll och inte bedömas utifrån näringens produktionsresultat totalt sett. För att möjliggöra detta är vi beredda att satsa 15 miljoner kronor för kommande budgetår. Vi måste se till den enskilda jordbrukaren - till företaget och till individen. Se människan! Vi anser att arealersättningarna ska betalas ut samma år som de avser. Den principen har regeringen frångått genom att de rena EU-pengar som det handlar om för ändamålet används som en budgetregulator för att klara utgiftstaket. Detta har resulterat i att bönderna har fått vänta i cirka två månader över årsskiftet innan de har fått del av pengarna. Detta är naturligtvis ohållbart. Det medför ekonomiska förluster för jordbruket och för bönderna. Dessutom har man fått bekymmer med likviditeten i vissa fall. Detta påpekade vi senast i samband med vårbudgeten. Inför 2002 års budgetarbete tvingas dock regeringen att återföra dessa pengar till 2001 för att klara utgiftstaket 2002. Detta välkomnar vi naturligtvis, men vi vill påpeka att bollandet med böndernas ersättningar på det här sättet är helt otillfredsställande. Detta har vi utvecklat och påpekat i en särskild reservation. Stark kritik har riktats mot regeringens hantering av programmet för miljö och landsbygdsstöd. På grund av regeringens försumlighet när det gäller att ta till vara de möjligheter som EU-medlemskapet ger har detta stöd dragits ned, vilket har drabbat svensk landsbygd på ett speciellt sätt. Målsättningen måste naturligtvis vara att utnyttja hela möjligheten till stöd från EU. Behovet av stöd till mindre gynnade områden, stöd till unga jordbrukare och till nyetablering är fortfarande stort och angeläget. Vi kristdemokrater föreslår en höjning av anslaget 44:1, åtgärder för landsbygdens miljö och struktur för år 2002, med 300 Norrlandsjordbruket har extra kostnader som övriga landet inte belastas med. Under lång tid har man därför erhållit en regionalpolitisk ersättning för att täcka dessa merkostnader. Genom att man förädlar norra Sveriges viktigaste och nästan enda gröda, vallen, till kött och mjölk har norra Sveriges konsumenter tillgång till högklassiga närproducerade livsmedel. I dag minskar produktionen i norra Sverige, vilket tyder på att lönsamheten är sämre än i landet för övrigt. Detta gäller inte minst fjälljordbruken. Införandet av kadaverinsamlingen i norra Sverige har dessutom medför att jordbruket i norr har drabbats av högre kostnader än jordbruket längre söderut. Vi anser att ytterligare 7 miljoner kronor behöver anslås som ett extra Norrlandsstöd. Herr talman! Det är nödvändigt att miljöaspekter vägs in vid utformandet av jordbrukspolitiken. En övergång till mer miljöanpassade och ekologiska brukningsmetoder ska främjas, men det är viktigt att för den skull inte missgynna det konventionella jordbruket. Det konventionella jordbruket har en mycket god kvalitet både beträffande produkter och produktionsmetoder. Om man vill höja miljömedvetandet inom hela jordbruksnäringen, som regeringen påstår sig vilja, är det anmärkningsvärt att det s.k. REKO-stödet avvecklades. Att avveckla det stöd som givit god effekt vad gäller miljöanpassade brukningsmetoder ger fel signal till de konventionella jordbrukare som önskar en mer ekologisk inriktning av sin produktion. Vi ser hellre att det finns en långsiktig satsning både för konventionellt jordbruk med REKO-stöd och rent ekologisk produktion så att konkurrensen mellan dessa inte snedvrids i onödan. Trädgårdsnäringen bär liksom jordbruket på en extra ryggsäck i form av skatter och avgifter. På samma sätt som jordbrukets produktionsskatter utgör energibeskattningen för växthusodlingen en tung kostnad att bära. Skatten står inte alls i rimlig produktion till den skatt som belastar växthusodlingen i våra konkurrensländer. Det står klart när man jämför med Danmark och Holland, som är Sveriges största konkurrenter. För att vi fortsättningsvis ska kunna säkra konsumenten en inhemsk produktion av t.ex. tomater och andra grönsaker är det viktigt att stärka näringens konkurrenskraft. Därför har vi kristdemokrater i vårt budgetförslag krävt att växthusodlingens skatt på bränsle återförs till näringen med ett belopp som motsvarar 20 miljoner kronor. Sättet för återföringen bör utredas i anslutning till frågan om jordbrukets produktionsskatter. Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit att återföra jordbrukets gödselmedels och bekämpningsmedelsskatter till näringen, likaså utsett utredare att se över möjligheterna att undanta jordbrukets arbetsmaskiner från dieselbeskattning. Dessa krav har Kristdemokraterna med kraft drivit, men också förväntat sig att löftet om avlyft av dieselskattebördan skulle hållas. Så är tyvärr inte fallet. Regeringens signaler till landets bönder är således att detta sannolikt inte kommer att ske före nästa års val. Regeringen har däremot redan i innevarande års budget visat lyhördhet för ett kristdemokratiskt förslag med begäran om en forsknings och utvecklingsfond för trädgårdsnäringen. Men vi konstaterar samtidigt att potatisodlingen ställs utanför motsvarande möjlighet att finansiera sina forsknings och utvecklingsinsatser. Potatisodlingen är liksom trädgårdsodlingen en strukturellt småskalig företagarbransch med en begränsad produktionsandel som kanaliseras via egna utbudsorganisationer. Därför möter branschen samma svårigheter som trädgårdsodlingen när det gäller att på frivillig bas organisera resurser för forsknings och utvecklingsverksamhet. Vi har anslagit 5 miljoner i budgeten just för detta ändamål. När det gäller anslaget 44:4, Stöd till jordbrukets rationalisering, har riksdagen i två tillkännagivanden uppmärksammat regeringen på att omarronderingsverksamheten måste garanteras möjlighet att bedrivas på minst oförändrad nivå och med möjlighet till tillkommande projekt. Åtgärden att då minska anslaget från 5 till 3 miljoner redan i vårbudgeten och nu fortfarande, är ju inte på något sätt ägnad att tillgodose riksdagens tidigare beslut i frågan. Förutom uppenbara svårigheter att fullfölja redan gjorda åtaganden, innebär det att möjligheter till nya angelägna åtaganden förhindras. Det är anmärkningsvärt att regeringen, trots två tillkännagivanden, inte det minsta beaktar de positiva effekter både för enskilda och för samhället som en rationalisering av fastighetsindelningar innebär för jord och skogsbruket. Det här kräver en tydlig och klar förklaring från jordbruksministerns sida. Likaså föreslår regeringen att den statliga kreditgarantin för åtgärder mot översvämningar i Emån nere i Kalmar län ska upphöra den 1 januari 2002. Pågående utredningsarbete som kräver 1 miljon kronor under 2002 kan därmed inte slutföras. Detta är otillfredsställande. Tillsammans utgör behovet till Det kan inte finnas absoluta och godtagbara besparingskrav i en totalbudget som omfattar drygt 14 miljarder. Man har inte lyckats att skrapa ihop ens miljonen som behövs för den fortsatta utredningen om Emån. En förklaring är på sin plats. För övrigt, herr talman, finns det ett särskilt yttrande fogat till betänkandet där Kristdemokraternas budgetalternativ inom utgiftsområde 23 presenteras. Sammantaget satsar Kristdemokraterna 255 miljoner kronor utöver regeringens satsning inom utgiftsområdet inför 2002. Därtill kommer avlastningen av skatteryggsäcken, då främst dieselskatten, på ytterligare För att trygga livsmedelsproduktionen för framtiden i Sverige och övriga EU-länder måste det slås fast att den odlade jorden är en oersättlig och livsviktig resurs för människors välbefinnande och överlevnad. Ur ett globalt perspektiv är det också långsiktigt nödvändigt att åkermarken i Sverige och övriga Europa finns tillgänglig för livsmedelsproduktion. Från Kristdemokraternas sida har vi formulerat tio punkter för utveckling av jordbruket i vårt land. Dessa tio punkter ska jag inte räkna upp här. Jag har redan berört några av dem. Däremot skulle jag till sist vilja säga så här: Att vara bonde och odlare av den svenska modernäringen är verkligen ingenting man behöver skämmas för, utan det är någonting som man ska kunna vara stolt över också i framtiden. Med detta, herr talman, vill jag här yrka bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Jag blev lite konfunderad över ett par saker som Ulf Björklund sade. Därför skulle jag vilja ställa tre frågor. Ulf Björklund sade att produktionen helst ska ske utan bidrag. Samtidigt föreslår ni extra bidrag för skördeskador, extra bidrag på området småskaliga livsmedel, extra bidrag för transport i Norrland, ett extra potatisstöd, extra stöd till avbytartjänster och 300 nya miljoner till miljö och landsbygd utöver de stöd som vi redan har. Min första fråga är: Ska produktionen ske med eller utan bidrag? Ulf Björklund jämförde bönderna med vanliga löntagare som har semester. I nästa mening talar han om lantbruksföretagare. Är bönderna löntagare eller företagare? är min andra fråga. Den tredje frågan är: Hur ska ni spara 54 miljoner, utöver regeringens förslag, på Jordbruksverket?
Herr talman! Först och främst frågan om med eller utan bidrag. Som situationen i dag är med det avtal vi har om den gemensamma jordbrukspolitiken i EU är det självklart att vi ska ta vara på möjligheterna till bidrag som vi har att plocka från EU. Det är ju så systemet fungerar i dag. Det vore väl märkligt om vi inte skulle ta vara på de möjligheter som vi har, när vi dessutom betalar en avgift på ett antal miljarder som är betydligt mer än det vi får tillbaka. Så fungerar ju systemet. Men det är ingen bonde, om man skulle fråga dem, som innerst inne vill leva på bidrag eller ersättningar, så målsättningen på lång sikt är naturligtvis även för Kristdemokraterna att bidrag ska undvikas så långt som möjligt. Men verkligheten talar ändå för att vi i dag ska ta vara på de pengar som vi ändå har rätt att få, och det har regeringen inte gjort. Naturligtvis är jordbruksföretagaren en företagare men en speciell företagare med lite andra möjligheter och lite andra problem än en vanlig företagare. Det handlar t.ex. om att odla en mark som inte går att flytta utomlands. Av sådana skäl får vi betrakta jordbruksföretaget som lite speciellt och som något som vi måste ta ett särskilt ansvar för.
Herr talman! Då ska jag uppfatta Ulf Björklunds svar så att vi egentligen ska ta vara på de möjligheter som EU-medlemskapet och regelverket där innebär. Det är en självklarhet också för mig. Men, Ulf Björklund, vad ni föreslår är ju ett antal miljoner utöver det som skulle vara nationella stöd. Det var det som fick mig att bli lite förvånad, när ni samtidigt säger att helst ska det ske utan bidrag. Sedan har jag också förstått att bönderna är företagare, fast lite speciella, och att de därför kan jämföras med löntagare. Min sista fråga kvarstår: Hur ska ni spara 54 miljoner, utöver regeringens förslag, på Jordbruksverket?
Herr talman! På områdena forskning, pengar till landsbygdens miljö och landsbygdsstödet har vi satsat ytterligare 300 miljoner av nationella medel. Den besparing vi gör på Jordbruksverket är ju trots allt mindre än det extra anslag som regeringen ger Jordbruksverket i budgeten. Men det kompenseras alltså på flera andra ställen i vårt budgetförslag. Man bör då kunna klara det på Jordbruksverket. När det gäller de 300 miljonerna extra som vi vill satsa av nationella medel på landsbygdsmiljön var det faktiskt så att regeringen missade att förhandla till sig de pengar som EU hade möjlighet att ge oss. Detta är alltså bara en liten kompensation vi ger därför att det behövs pengar för nyföretagare, för unga som vill starta lantbruk, inte minst uppe i Norrland. Det är som jag har sagt tidigare: Pengar som vi har möjlighet att dra till oss ska vi dra till oss. Vi vill visa att pengarna också verkligen behövs. Därför har vi satsat dessa pengar. På sikt måste naturligtvis bidragssystemet, ersättningssystemet, reduceras med tanke på framtiden. Men det måste ske på ett sådant sätt att den vanlige bonden kan känna trygghet inför framtiden och därmed också känna sig stolt över att vara svensk bonde.

Herr talman! Ingvar Eriksson har tyvärr med kort varsel tvingats lämna återbud till den här debatten, men jag har tack vare talmannens välvilliga inställning fått tillstånd att använda hans plats på talarlistan i det vittomspännande ämne som skog, jord och fiske är. Jag ska därför bara försöka göra några nedslag och några reflexioner i de ämnen som betänkandet handlar om. Om jag börjar med skogen har jag många gånger från denna talarstol sagt att man alltid måste påminna om att den svenska skogen och skogsnäringen är vårt lands absolut viktigaste exportnäring. Den drar i exportinkomster netto till vårt land in tre fyra gånger så mycket som den samlade bilindustrin. Därför är det naturligtvis oerhört viktigt att skogen och skogsnäringen får villkor som är jämförbara med deras som vi ska konkurrera mot. Det finns några exempel på att konkurrensvillkoren inte är likartade med dem som vår omvärlds näringar har. Det gäller t.ex. subventionerade investeringar i skogsindustrier i andra länder, där det i dag byggs fabriker i Europa med stora skattesubventioner av olika slag. Nu menar jag inte att vi ska möta detta med motsvarande subventioner här hemma i Sverige. Vi ska naturligtvis möta det genom att framför allt inom den europeiska unionen verka för att sådana subventioner inte får förekomma. Det handlar här såväl som inom jordbruket om kostnader för driften av i första hand skogsbruk. Då tänker jag, som vanligt får jag väl tillägga, på den svenska dieselskatten, som i förhållande till motsvarande skatt i t.ex. Finland är mycket besvärande. Jag har inhämtat siffrorna för ett normalt finskt skogsskördarlag bestående av en skördare och en skotare. Ett svenskt lag betalar varje år i storleksordningen 130 000 kr i dieselskatt under det att ett motsvarande finskt lag betalar någonstans mellan 20 000 och 30 000 i motsvarande dieselskatt. Det är naturligtvis otillfredsställande, lindrigt utryckt. Det handlar om att vi måste se till att Sverige på de många och stora internationella skogskonferenser som förekommer världen över är representerade på hög nivå, på högsta nivå, dvs. att vår regering måste se till att vi verkligen har en hög representation där. Tyvärr finns det en erfarenhet av att så inte alltid är fallet. Riksdagens skogsindustrigrupp, som består av ledamöter från alla riksdagens partier, träffade häromdagen företrädare för den organisation som företräder skogsindustrin. Den heter Skogsindustrierna. De pekade just på de saker som jag nu har nämnt. Men de pekade också på behovet att kompetensutveckling, där de befarar att vi i Sverige håller på att halka efter. De pekade på hur våra naturbruksskolor tyvärr inte lever upp till den höga kvalitet som de borde göra. På jordbruksområdet kan man fundera på vilka frågor inom jordbrukspolitiken som det diskuteras, skrivs eller debatteras om just nu. Jag fastnade i dag när jag funderade över vad som skulle sägas för att det handlar om de stora internationella förhandlingar som pågår inom WTO och Europeiska unionen om hur den europeiska jordbrukspolitiken ska utformas framöver. Det handlar om den s.k. ekologiska livsmedelsproduktionen visavi den s.k. konventionella. Det handlar, fortfarande fyra fem år efter Björks utredning, om den s.k. ryggsäcken. Det handlar, tycker jag, väldigt mycket om djurskydd, om djurskyddsfrågor och vad som därtill hör. Jag börjar med att något kommentera det första, nämligen de internationella förhandlingarna. Jag tror för min del att vad som kommer att ske inom WTO är att det blir en liberaliserad livsmedelshandel, en öppnare livsmedelshandel. Det blir åtgärder som skulle kunna åstadkomma mer, om jag får uttrycka mig så, riktiga världsmarknadspriser, alltså mer marknadsanpassad handel med livsmedel världen över. På samma sätt är det inom Europeiska unionen. Det blir ju intressant att se vad som kommer att ske när vi nu inom kort ska utvärdera den europeiska jordbrukspolitiken. Jag menar, och vi från moderat håll menar, att den sammanblandning av jordbrukspolitik, miljöpolitik och regionalpolitik som nu sker för med sig en enorm byråkrati och ger dålig måluppfyllelse. Man kan hitta mycket talande exempel på denna byråkrati. Jag hittade ett stycke som jag tror att jag ska citera för att ge exempel på detta i den proposition som vi nu behandlar.

Det visar sig t.ex. också i det svenska Statens jordbruksverks storlek och administration. Man pekar också på behovet av att försöka spara och få ned kostnaderna för Statens jordbruksverk. Tyvärr är det ju på det sättet, som föreslås i budgeten, att för att spara 40 miljoner behöver man 100 nya miljoner. Det är vad som står i propositionen, och då blir det ju inte så mycket av besparing vad jag kan förstå. Jag sade att ekologisk produktion visavi konventionell produktion av livsmedel diskuteras mycket. Här debatteras huruvida 10 %, 20 % eller 30 % av livsmedelsproduktionen ska ske under s.k. ekologisk produktion. Vi har från vårt håll många gånger sagt att det inte är vi här i Sveriges riksdag som ska avgöra hur mycket som ska produceras på det ena eller andra sättet. Jag har stor respekt för de konsumenter som efterfrågar ekologiskt framställda livsmedel. Jag har lika stor respekt för de bönder som bestämmer sig för att producera ekologiska livsmedel. Men det är de två parterna, konsumenterna å ena sidan och producenterna å den andra, som ska avgöra hur mycket som ska produceras av vad. Framför allt ska vi från detta håll inte bibringa konsumenterna en delvis falsk uppfattning om att s.k. ekologisk produktion är miljövänlig. Med det sägs också att den konventionella produktionen inte är miljövänlig. Men det är ju inte på det sättet. Och vi börjar läsa fler och fler exempel på att det inte finns något självklart samband mellan god miljövård och ekologisk produktion av livsmedel. Däremot finns det exempel på motsatsen. Jag tycker därför att vi ska akta oss för att med olika typer av beslut, subventioner eller bidrag styra den produktionen på ett annat sätt än vad som efterfrågas av konsumenterna och vad som erbjuds från producenterna. Många tycker att talet om ryggsäcken är uttjatat.

Vi har hela tiden sagt att man ska ta bort skatten. Utskottet skriver på s. 58 hur denna återföring enligt regeringen ska ske. "Återföringen år 2002 kommer att avse skatter erlagda år 2001. Huvuddelen av den återförda skatten bör användas till åtgärder för att minska växtnäringsförluster från jordbruket och minska miljöriskerna inom växtskyddsområdet." Jag skulle gärna vilja ställa en fråga. Det är väl Inge Carlsson eller jordbruksministern som ska svara på den frågan. Vad innebär detta? Vi trodde att dessa pengar åtminstone skulle återbetalas till näringen, dvs. till jordbrukarna, men så blir, såvitt jag förstår, inte fallet. Det är mycket hög tid att något sker om vi över huvud taget ska kunna konkurrera med svensk livsmedelsproduktion. När jag tidigare sade att skogen är en viktig näring för Sverige menade jag att jordbruket inklusive den mycket omfattande och skickliga livsmedelsindustrin som vi har i vårt land också är en mycket stor och viktig näring tillsammans. Och de två är intimt sammanbundna med varandra, och den ena kan inte ersätta den andra. Jag ska mycket kortfattat nämna djurskyddsfrågan, eftersom min talartid snart är slut. Visst är det oerhört viktigt att vi har en djuromsorg och en djurhälsovård som är av mycket hög klass. Vi tycker alla att det är vidrigt att se de exempel på vanvård av djur som vi tyvärr ibland ser exempel på. Vi tror emellertid inte att man löser dessa problem genom att tillskapa en ny myndighet och en ny byråkrati. Jag tror i stället att det blir så att tillskapandet av en ny byråkrati i sig kommer att ta resurser från det som i stället skulle kunna användas till en bättre tillsyn av våra djur. Det finns inga exempel på att utökad byråkrati och nya myndigheter löser problem. Detta var några kort nedslag, och jag har ändå inte hunnit beröra fiskefrågorna som i sig är viktiga. Men jag tror att vi får anledning att återkomma till dem i en särskild debatt strax efter nyår. Jag ber att få yrka bifall till reservation 1 som handlar om gremmeniellaangreppen på våra tallskogar. I den sakfrågan återkommer Per-Samuel Nisser.
Herr talman! Jag skulle vilja vrida ett annat varv på det som jag har kunnat utläsa ur den moderata reservationen och motionen och ställa en fråga till För det första: Inget mål för ekologisk produktion. För det andra: Ingen ytterligare GMO-kontroll. För det tredje: Bort med skatten på handelsgödsel. För det fjärde: Ingen särskild djurskyddsmyndighet. Om man bryter ut dessa fyra frågor som jag har gjort så vill jag ställa följande fråga till Carl G Nilsson: Ser Carl G Nilsson något mönster i Moderaternas politik utifrån dessa fyra exempel i er reservation?
Herr talman! Jag ser det mönster som det nyss talades om i den förra replikväxlingen, nämligen att vi ser jordbruket som en näring som ska konkurrera på de villkor som finns i vår omvärld. Och jag tror att jag förklarade ganska väl vad jag menar med att vi inte ska ha något mål för ekologisk odling. Jag tycker att det är alldeles tokigt att ha den typen av planekonomi som politiken för ekologisk produktion innebär med regeringens sätt att se på saken.

Jag tror också att jag motiverade för fru ministern att nya myndigheter inte löser problem som vi ska klara av på annat sätt.

Herr talman! Tänk vad man kan uppfatta saker och ting på olika sätt. När jag läser er reservation och motion så utläser jag - då menar jag att politik och vi politiker finns till för att lyssna till våra väljare och förändra - att ni faktiskt är emot ekologisk produktion. Ni vill inte att den ska gå framåt. Ni är faktiskt emot kontrollen av GMO. Och om man lyssnar till människor så är de faktiskt oroliga för detta. Och ni är emot ekonomiska styrmedel för att minska, i detta fall, handelsgödsel. Jag uppfattar att ni också är emot ett ökat djurskydd, eftersom jag är övertygad om, och inte bara jag utan en stor opinion, att människor vill ha ett nytt sätt att tänka. Och då är en ny djurskyddsmyndighet ett sådant sätt. Er politik leder därmed till en slappare hållning i för människor väldigt viktiga frågor.
Herr talman! Man kan läsa Bibeln som en viss potentat också om man vill göra det. Jag ska stanna vid något av exemplen. Jag tror inte att det länder särskilt mycket till att vi säger att vi nu har en märkning av livsmedel som innebär att människor inte kommer att komma i kontakt med några genmodifierade organismer eller någon genmodifiering över huvud taget. När ni driver frågan att vilja märka inte bara genmodifierade varor utan alla produkter som över huvud taget har haft kontakt med eller som innehåller genmodifierade varor då gör ni ingenting annat än att bedriva en falsk information till konsumenterna, eftersom ingen klarar att genomföra ett sådant märkningssystem. Då tycker vi att det är ärligare och bättre att säga hur det ligger till. När det gäller skatten på handelsgödsel vill jag påminna om att Sverige är ensamt i Europa om att ha skatt på handelsgödsel. Bönderna vet hur mycket handelsgödsel som de behöver använda för att grödorna ska ta upp den mängd näring som tillförs. Hela utbildningen, hela systemet och bondens handlande går ut på att tillföra grödorna så mycket näring som de behöver för att växa. Och då behövs det inte någon skatt för att reglera detta.

Herr talman! Först yrkar jag bifall till min reservation, reservation nr 4. Jordbruket är i stora stycken landsbygdens motor. Således krävs det för en levande landsbygd att vi har ett livskraftigt svenskt jordbruk. Sveriges livsmedelssektor tillhör i dag världens främsta - det gäller då allt, från kvalitet till omsorg om miljö, natur och djur. Det svenska jordbrukets utveckling och fortlevnad är emellertid en fråga som berör betydligt fler än de svenska bönderna. Vi är alla, för att ta ett exempel, beroende av lantbrukets, jordbrukets, produkter för att få mat för dagen. För stora delar av jordens befolkning är detta inte en självklarhet. Historiskt har det faktiskt inte heller i vårt land varit en självklarhet. Jordbruket ger inte bara livsmedel. Som alla känner till har det också kulturhistorisk betydelse och påverkan. I dag lever en stor del av befolkningen i vårt land, liksom i andra länder, i städer och tätorter. Gemensamt för de flesta av oss är de starka historiska förhållandena och banden till landsbygden. Det öppna landskapet med hagmarker och ängar är inte något som skapar sig självt, inte något som vårdar sig självt, utan i de flesta fallen är det generationer av bönder som har skapat och vårdat det som har så stor betydelse för det öppna landskapet och för den biologiska mångfalden - något som självfallet är till glädje för oss som bor i Sverige men också till glädje och gagn för dem som kommer hit till oss, dvs. våra turister. Jord och skogsbruket har också en jätteroll, en nyckelroll, i byggandet av det ekologiskt hållbara samhället. De förnybara resurser som produceras är nödvändiga råvaror i omställningen till detta samhälle. Lantbruket producerar inte bara livsmedel och träråvara i traditionell mening, utan det som produceras har också en avsättning och är nödvändigt för att vi ska få förnybar energi och annan industriråvara. Bibehålls markens bördighet och den biologiska mångfalden i växtförädling, i avel och i landskapet samt minskas förlusterna av näringsämnen och tärandet på de ändliga resurserna, finns det förutsättningar för en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling vad gäller livsmedels och energiproduktion. Det kan, herr talman, med fog konstateras att lantbruket är drivkraften och motorn på den svenska landsbygden. Lantbruket är därtill många gånger grunden för annan verksamhet på landsbygden. Politiska beslut rörande ekonomiska villkor, miljö och sociala aspekter är viktiga för att ge förutsättningar för livskraftiga lantbruksföretag. Det är, herr talman, nödvändigt att Sveriges lantbrukare ges förutsättningar att utvecklas som företagare. Men hur är det då med den saken? Ja, herr talman, det här med att lyfta av ryggsäcken känns som en ytterst uttjatad fråga, men det måste ändå konstateras att de svenska lantbrukarna bär på bördor i form av högre skatter och avgifter än vad kollegerna i grannländerna har. Striden har stått mellan dem som vill ge den svenska lantbruksnäringen möjligheter att konkurrera med sina högkvalitativa råvaror och dem som vill straffa ut det svenska lantbruket. Centerpartiet vill ge svenskt lantbruk möjligheter att konkurrera på likvärdiga villkor. Mot denna bakgrund var vi, herr talman, nöjda när Socialdemokraterna började svänga i synen på svenskt lantbruk och statsministern uttalade att svenskt lantbruk var en framtidsnäring. Senare har löften kommit om att den s.k. ryggsäck som Sveriges bönder bär ska lyftas av. Dieselskatten, som är en tung sten i ryggsäcken, skulle snabbutredas. Handelsgödselskatterna skulle återföras till näringen. Sammantaget såg det äntligen ut som att den politiska viljan fanns att ge svenskt lantbruk likvärdiga villkor, att det fanns en majoritet här i riksdagen för att ändra på saker och ting. Nu finns dock fog för en annan oro, nämligen för detta med att löften kunna svikas. Förslag saknas nämligen vad gäller dieselskatten i den budget som vi under denna månad diskuterar här i kammaren. Lantbruksnäringen, som är en omistlig del i omställningen mot ett ekologiskt hållbart samhälle, kommer alltså inte att få de villkor som utlovats. Svenskt lantbruk ges inte förutsättningar att producera framtidens mat och energi på en marknad som numera utsätts för stor internationell konkurrens. Detta anser vi i Centerpartiet vara mycket olyckligt. I den utredning som har rubriken En livsmedelsstrategi för Sverige visas mycket konkret de konkurrensnackdelar som svenskt jordbruk har i förhållande till vad som gäller i Danmark och Finland. De grundläggande motiv för att förstärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft som låg till grund för utredningens förslag är i dag lika starka som tidigare. Det handlar om att stärka konkurrenskraften för att skapa utrymme för nödvändiga framtidsinvesteringar i produktionskapacitet, produktutveckling och marknadsföring. Dagens lönsamhet i det svenska lantbruket och jordbruket är helt otillfredsställande, sett utifrån investeringsbehov liksom utifrån det förhållandet att vi måste se till att brukaren erhåller en rimlig ersättning för nedlagt arbete och eget kapital. Herr talman! För att ge svenskt lantbruk likvärdiga konkurrensvillkor, framtidstro och möjligheter att delta i omställningen mot ett ekologiskt hållbart samhälle måste ryggsäcken lyftas av. Beslutet om Agenda 2000 ger möjlighet för enskilda medlemsländer att utbetala arealersättningar senare än som förut varit fallet. Regeringen valde att utnyttja denna möjlighet innevarande år. Det innebar för innevarande år att förskjutningar av utbetalningar motsvarande 3,7 miljarder kronor gjordes. Man hade för avsikt att göra sammalunda innevarande år. Emellertid framkom att budgettaket - tydligen är det så - håller på att sprängas för år 2002, varför man nu valt att lägga fram förslag om utbetalning av ifrågavarande ersättningar rätt år. Centerpartiet är, och har varit, starkt kritiskt till detta agerande. På grund av den statliga budgetprocessens utformning har det emellertid varit, och är, svårt att ändra den av regeringen inslagna handlingsvägen. De försenade utbetalningarna betyder, vilket vi påpekat, ekonomiska förluster för jordbruket. Från Centerpartiet har vi hela tiden varit inställda på att försöka avhjälpa den uppkomna situationen. Detta ledde senare till att den räntekompensation för de senarelagda betalningarna vann riksdagens gillande och är nu införd. Centerpartiet föreslog då även att staten skulle gå in och garantera lösningar på eventuella likviditetsproblem, som kan uppkomma hos lantbruksföretagen. Särskilt viktigt anser vi att detta är att lösa vad gäller företag som bedrivs i aktiebolagsform. Riksdagen avslog emellertid detta förslag, varför vi har att återkomma i år. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till min reservation nr 4.

Fru talman! Gossen Ruda inom EU har jordbruksstödet utvecklats till att bli. Systemen för strukturoch jordbruksformerna är krångliga. Det gör att de blir svåra att kontrollera. Sådana system skapar utrymme för fusk och bedrägerier. Bedömare har uppskattat att fusket omfattar ca 5 % av budgeten, och det är oerhört mycket och väldigt allvarligt. Det här är ett slöseri som borde vara en signal till att jordbrukspolitiken omedelbart och radikalt läggs om. Det måste reformeras helt. Det bidragsstyrda jordbruket måste avregleras. Stort beroende av stöd och bidrag från EU leder i många fall till felaktiga uppgifter om arealer och djurbesättningar. EU:s jordbrukspolitik försvårar unionens utvidgning. Den bromsas av de stater som i dag får det största stödet. Det gör det omöjligt för fattiga länder utanför unionen och främst i tredje världen att exportera sina produkter till Europa. Däremot kan de staterna importera billigare livsmedel som är starkt subventionerade genom EU:s stöd och som då underminerar deras egen produktion och stryper lönsamheten för det inhemska ofta lågproduktiva jordbruket. Regeringen anser att en översyn bör göras när det gäller skatterna på bekämpningsmedel och handelsgödsel med siktet inställt på att förbättra effektiviteten som miljöstyrmedel men också att kraven på kostnadseffektivitet efterlevs. Man har också aviserat att skatterna i lämplig form ska återföras till jordbruket och att förslag ska läggas fram under riksdagsåret. att man tänker ta upp ytterligare diskussioner med näringen och EU-kommissionen om hur återföringen ska ske. Med ledning av storleken på uppburen skatt under perioden 1998-2001 har regeringen beräknat den sammanlagda skatten till 410 miljoner kronor. Huvuddelen av den återförda skatten bör enligt regeringen användas till åtgärder för att minska växtnäringsförluster för jordbruket och minska miljöriskerna inom växthusområdet. Regeringen vill alltså återföra skatten men vet inte hur, utan man väljer att vänta och också hänvisa till EU-kommissionen. Jag menar att det är lite märkligt. Man får löften om återbetalning, men det dröjer att få besked om hur och när. Det är inte kostnadseffektivt heller. Det rakaste vore ju om regeringen deklarerade att återföringen av skattemedlen ska vara miljöstyrande. Det kan vara tveksamt hur långt skatter i sig är miljöstyrande, men till viss grad kan man använda skatteinstrumentet. Den gödsel, de bekämpningsmedel och den diesel som bonden anser sig behöva för bästa möjliga resultat kommer han att använda. Visa mig den lantbrukare som gör en extra sväng med traktorn, gödslar eller bekämpar bara för att skatten har sänkts. Skatter som inte är ett renodlat styrmedel är att likställa med fiskala avgifter, och sådana är inte jordbruket betjänt av. Med ekonomiska styrmedel, alltså inte enbart arealrelaterade går det däremot att stimulera den miljömedvetenhet som finns inom lantbruket. Jag menar också att handelsgödselskatten är motiverad för att minska överdosering. För att inte skapa obalans på marknaden måste Sverige sträva efter att handelsgödsel och bekämpningsmedel beskattas genom ett system som är baserat på kväveeffektivitet alternativt kväveförluster och detta på EU-nivå. Jordbruks och livsmedelspolitiken måste baseras på principen om öppenhet, sårbarhet, redlighet och renlighet. De principerna är förutsättningar för en fungerande marknadsekonomi, där varje medborgare ges rätten till att bli väl informerad vid ett val och där de har fått ett ansvar för den mat de väljer att äta och den hälsa som de strävar efter. En socialliberal miljöpolitik har sin utgångspunkt i det personliga engagemanget både hos producenter och hos konsumenter. Upplysta och medvetna konsumenter kan, genom att efterfråga miljövänliga produkter, styra producenterna i miljövänlig riktning. Konsumentmakt är en viktig del i miljöarbetet. Miljöförstöring och resursslöseri beror i stor utsträckning på att miljön har betraktats som en fri tillgång. Får jag vidare, fru talman, kommentera ett par saker. I reservation 7 föreslår vi tillsammans med andra anslag till institutet för biodynamisk forskning. Vi anser liksom socialdemokraterna i utskottet att det kan vara tveksamt om man på den här detaljnivån från riksdagen ska anvisa medel. Vad jag tycker i det här fallet gör det motiverat, och inte bara motiverat utan angeläget, är att det här förslaget syftar till att betona betydelsen av forskning om det ekologiska lantbruket. Jag yrkar därför bifall till reservation 7. Den andra fråga som jag vill kort kommentera handlar om fisket. Jag får en chans att rätta den felsägning som jag gjorde i torsdagens frågestund om exporten av fisk från Östersjön. Det undantag som Finland och Sverige har fått när det gäller dioxinförbudet innebär att vi inte kan ge den feta fisken till katterna, vi får inte exportera men vi får själva äta den. Visst har det skapat funderingar hos många människor om var vi står i miljöpolitiken. Vi säger att här hotas näringen, och det problemet måste vi självklart hantera, men frågan är om vi ska hantera det genom att medge konsumtion av starkt förgiftad föda.

Fru talman! Harald Nordlund talar om återföringen av handelsgödselskatten. Han gör det rätt så enkelt för sig. Han bortser ifrån en liten men rätt så viktig detalj, nämligen att vi är med i EU. Då kan man inte på svensk basis återföra det här hur som helst, utan det måste godkännas i Bryssel. Vi har just lagt fram ett sådant förslag som är miljörelaterat förhoppningsvis för ett godkännande i Bryssel. Nordlund m.fl. talar alltid om konsumentmakten och om hur den kan styra. Jag delar uppfattningen att vi borde nyttja konsumentmakten mera. Men ni får det också där att låta så enkelt. Först ska man genomföra en avreglering och sedan låta konsumentmakten styra. Då vill jag fråga: Lever vi för att konsumera? Ska vi som medborgare gå genom livet och köpa? Eller har vi möjligen ett ytterligare ansvar där politiken kommer in? Är det möjligen så att vi måste styra också politiskt? Eller räcker det med att vi köper oss fram i livet? Den tredje frågan som jag har gäller det som Harald Nordlund sade om byråkrati och andra knepigheter. Jag delar uppfattningen att det finns väldigt mycket regler. Därför har vi ett ganska stort jordbruksverk som måste utöva kontroll och ha tillsynsansvar. Ni vill spara 100 miljoner på administrationen inom Jordbruksverket. Hur ska gå det gå till? Och hur går det ihop med att ni kritiserar att det fuskas?
Fru talman! Den första frågan handlade om skatten och miljörelateringen. Jag tycker att man i budgetpropositioner och i andra sammanhang har varit väldigt otydlig om på vilket sätt dessa skatter ska återbetalas. Det har talats om en direkt arealrelatering, men det vänder vi oss emot. Jag tycker att det är bra om regeringen fortsätter att på EU-nivå slåss för att det ska bli miljöstyrande. Konsumentmakten kan inte fungera om det bara är en fråga om samspel mellan producenter och konsumenter. Självfallet måste vi styra i vissa avseenden, men vi ska inte styra onödigt mycket. Men inom jordbruket och miljöpolitiken är det viktigt att vi sätter upp tydliga politiska mål om vad vi vill åstadkomma och att vi följer upp och har sanktionssystem osv. Poltiken är viktig inom jordbrukssektorn. Det blir en tuff uppgift för Jordbruksverket att spara så mycket. Låt oss återkomma efter valet om hur det ska gå till.
Fru talman! Svaret på min tredje fråga var ju inget svar. Ska man spara så mycket som 100 miljoner och samtidigt har åsikter om att det fuskas genom att byråkratin är så stor måste man väl lite mer precisera vad man ska spara på. Är det på djurskyddet, på djuromsorgen, på kontrollverksamheten, på det veterinära området eller vad är det man ska spara på? 100 miljoner är väldigt mycket pengar.
Fru talman! När det gäller tillsyn, djurskydd och den typen av frågor har vi från Folkpartiet slagits intensivt - och vi fortsätter att göra det - för att nivån på den verksamheten ska vara hög. Så den kan vi inte spara på. Angående spara in på en byråkrati är det omöjligt att i opposition ange annat än inriktningen på detta sparande. Vi får återkomma till exakt hur det ska ske. Men att spara på djurskyddet och de frågor som jordbruksministern pekade på kan det inte bli tal om.
Fru talman! Jag måste fråga Harald Nordlund en sak som jag inte riktigt förstod logiken i. Harald Nordlund sade klokt att bonden inte kör ett extra varv med traktorn bara för att dieselskatten sänks, och det är förmodligen riktigt. Men borde inte samma sak i så fall gälla skatten på handelsgödsel? Vi vet att grödorna tar upp en viss mängd handelsgödsel och en viss mängd näring. Vad är det som säger att det skulle användas mer handelsgödsel bara för att den skatten sänks?
Fru talman! Samma princip måste gälla för alla miljöskatter. Beträffande skatten på handelsgödsel anser vi att det borde gå att hitta ett system där man relaterar skatten till överdosering. På det sättet kan man nedbringa användningen av handelsgödsel. Det är inte användningen totalt sett som vi vill komma åt, utan det är övergödningen. Då får man hitta ett system som är relaterat till denna. Dessutom ska återbetalningen vara miljöstyrande. Då används dessa medel i miljösyfte.

Fru talman! När vi för fyra år sedan debatterade budgeten för utgiftsområde 23 Jord-och skogsbruk, fiske och anslutande näringar fick jag frågan om jag trodde att samarbetet mellan oss socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna skulle hålla hela mandatperioden ut. Mitt svar var att vi hade alla förutsättningar att hålla ihop. Skälet var att vi hade liknande åsikter om djurskydd, miljö, livsmedelskvalitet, livsmedelssäkerhet, landsbygdsutveckling och konsumentperspektivet. Vi hade alltså samma uppfattning om den här näringen och trodde - och tror - Min motfråga till oppositionen var: Varför talar ni aldrig med varandra om hur ni vill forma den svenska jordbrukspolitiken? Jag fick inget svar. Ni såg bara förvånade på varandra. Under de gångna åren har ni anslutit er mer och mer till regeringens politik, och det är klokt. Men fortfarande är ni väldigt splittrade inbördes. Det är på något sätt som man sjunger i en sång: Än slank han hit, än slank han dit och än slank han ned i diket. Skillnaden är att ni alla befinner er i diket. Jag ska därför informera lite kort om den verklighet som jag och andra möter. Sveriges ekonomi är stark, och det har den varit under flera år. Det har inneburit att vi har haft låga räntor och låg inflation. När det går bra för Sverige, då går det också bra för lantbruket. Lönsamheten har förbättrats för alla lantbruksföretag år 2000, enligt den undersökning som LRF Konsult har gjort hos de närmare 10 000 lantbrukskunder som man har. Variationen inom produktionsgrenarna är dock stora och störst är den bland mjölkföretagen. Den största skillnaden i lönsamhetsspridningen beror, enligt LRF Konsult, på hur duktiga och aktiva lantbrukare är som företagare, om de är skickliga på att utnyttja sina resurser, förhandla om priser och anställa rätt personer. Det kan sammanfattas med att det handlar om att göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt. För mjölkföretagen har driftresultatet kraftigt förbättrats under 2000 jämfört med 1999. Driftöverskottet för hela jordbruksnäringen blev nära 4,5 miljarder kronor. En iakttagelse som vi socialdemokrater har gjort är att de yngre lantbruksföretagarna har en helt annan framtidstro och optimism än vad många av de äldre brukarna har. De yngre brukarna går tillsammans. De bildar bolag. De har under de senaste 5-7 åren investerat i nya maskiner. Jag vill hävda att vi har en av världens modernaste maskinparker. De yngre bygger ut och bygger nytt i en takt som aldrig förr. Alltfler tänker på sin gård ur ett miljöperspektiv som innebär att alltfler odlar ekologiskt. Det är naturligtvis med omtanke om konsumenternas efterfrågan. Näringen är på rätt väg. Men det finns mycket kvar att göra, inte minst när det gäller marknadsföring. Konsumenternas förtroende för maten är en förutsättning för en framgångsrik livsmedelsindustri. Den oro för maten som svept fram över Europa i spåren av BSE-krisen - nu finns den även i Finland - har återigen påtagligt satt fokus på vår livsmedelssäkerhet. Det har också mycket klart belyst behovet av att alla som är involverade i livsmedelskedjan har sin del av ansvaret för att högsta standard upprätthålls. Det gäller såväl råvaruproducenter, tillverkare och distributörer som de myndigheter och kommuner som har ansvaret för tillsynsfrågorna. Dagens problem med tillsynsfrågor hänger naturlig samman med dagens organisation av tillsynen med många olika självständiga myndigheter. Detta leder bl.a. till att vissa kommunala tillsynsmyndigheter inte avsätter tillräckligt med resurser för tillsynen eller inte har tillräcklig kompetens. Dessutom kan kommunikationen mellan olika myndigheter givetvis aldrig bli lika bra som inom en gemensam organisation. Det innebär att djurskyddstillsynen i dag inte är effektiv och likvärdig i hela landet och därmed inte helt trovärdig, och det är viktigt att ändra på detta. Därför anför regeringen i propositionen att den har för avsikt att föreslå att en särskild djurskyddsmyndighet inrättas för att djurskyddet ska förstärkas. Med anledning av en socialdemokratisk motion föreslår utskottet att regeringen ser över statens ansvar för skördeskador i samband med naturkatastrofer. Övriga motioner avstyrks. Fru talman! Den 1 januari 2002 sätter Svenska Lantarbetareförbundet punkt för drygt 80 års verksamhet. Här i riksdagen talar vi inte ofta om det gamla anrika förbundet som under tidigt 1900-tal har satt många frågor under luppen. Dit hör statsystemet, bostadsfrågan, strejkrätten, vräkningar m.m. Men Lantarbetareförbundet har fostrat många aktiva, framsynta och socialt engagerade ledare som bidrog till den svenska samhällsomdaningen när Sverige förändrades från ett jordbrukssamhälle till en industrination. Vem minns inte Gunnar Emanuel Sträng eller Gösta Netzén? De blev så småningom statsråd i olika socialdemokratiska regeringar. År 1932 var situationen bl.a. den att arbetsgivarna i sitt avtal med lantarbetarna krävde att lantarbetarna skulle godta en lönesänkning från 630 kr till 470 kr i årslön. Så var situationen. På den här tiden anställdes som ombudsman efter kongressvalet den unge trädgårdsarbetaren från Hässelby Gunnar Sträng. Han var landsvägsagitator. Överallt i landet, i vägskäl, på kyrkbackar, på lastbryggor till magasin eller vid stationer höll han möten, och avdelning efter avdelning bildades. Lantarbetarna låg inte bara efter i fråga om löner, utan de hade också alltid ställts utanför den sociala lagstiftningen i det borgerligt styrda Sverige. Under förbundets verksamma tid har lantarbetet förändrats från att vara ett tungt kroppsarbete i fält och ladugård till att bli ett tekniskt avancerat arbete. Men trots den tekniska utvecklingen utgör lantarbetarnas arbetsinsatser 25 % av alla arbetade timmar i svenskt lantbruk. Detta framgår tyvärr inte i debatten eller medierna. Där är lantarbetaren osynlig. Men lantarbetaren är i dag en kompetent nyckelperson och medarbetare i företag, och han har goda biologiska och tekniska kunskaper. Det är en medarbetare som vill ta ansvar och som är engagerad, noggrann och flexibel. Det är också viktigt att arbetslivet och arbetsgivarna blir mer lyhörda och höjer blicken om man ska kunna erhålla den kompetenta arbetskraft som man så ofta säger sig behöva. Löner, arbetsvillkor och övriga anställningsförmåner är viktiga i detta sammanhang. Det går inte att tro att jordbruk och trädgårdsnäring ska attrahera ung kvalificerad arbetskraft om man erbjuder säsongsanställningar eller låga löner. Det ger fel signaler om branschen. Det är däremot angeläget att jordbruksföretagaren utvecklar sitt företag och breddar sin verksamhet så att man står på flera ben och erbjuder ett intressant, omväxlande och tryggt arbete för företagaren och personalen. Lantarbetareförbundet satte tidigt fokus på jordbrukets negativa miljöpåverkan. Redan 1976 skrevs de första debattinläggen som kom att förändra synen på användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel. Lantarbetarna har vid flera tillfällen lyft upp frågor i sina program. Det första enskilda miljöprogrammet tog upp frågor i ett vidare sammanhang och utifrån en helhet där man fokuserade på luften vi andas, vattnet vi dricker och jorden vi odlar. Bekämpningsmedelsfrågorna är i dag mer aktuella än någonsin i och med EU:s nya regler. De innebär att Sverige kan tvingas att godta användandet av bekämpningsmedel som har varit förbjudna i Sverige i mellan 20 och 30 år. Denna fråga är en konsumentoch livsmedelsfråga som naturligtvis berör långt fler människor än Lantarbetareförbundets medlemmar. I samband med att förbundet går samman med Svenska Kommunalarbetareförbundet den 1 januari nästa år vill förbundet lyfta upp livsmedelsproduktionen ur ett folkhälsoperspektiv där konsument, miljö, livsmedelssäkerhet, djuretik och omsorg sätts i centrum. När de nu går samman med Kommunal tystnar norra Europas sista renodlade lantarbetarorganisation. Det är en epok som försvinner. Men frågorna som Lantarbetareförbundet har drivit kommer att fortsätta att drivas i den nya organisationen som blir Sveriges starkaste fackförbund i den gröna sektorn. Det ger tyngd och kraft i det fortsatta arbetet. Naturligtvis kommer vi socialdemokrater att fortsätta att ha bra relationer med lantarbetarna. Fru talman! Jag vill kommentera några reservationer i det här betänkandet. I reservationen Åtgärder för skog som drabbas av svampangrepp kräver reservanterna forskning och ekonomiskt stöd till återplantering av skog. Forskning om svampen Gremmeniella abietina bedrivs på skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU. Projektet syftar till ökade kunskaper om bl.a. samspel mellan miljö och sjukdomsutveckling, trädens försvarssystem mot svampangrepp, insekter m.m. samt val av plantmaterial. När det gäller resurser till viss forskning vill jag erinra om att enligt förordning 1993:221 för Sveriges lantbruksuniversitet ankommer den interna fördelningen av forskningspengar, resurser m.m. på universitetets styrelse. Det är också en fråga för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande att inom ramen för forskningsprogram fördela medel till olika forskningsprojekt. När det gäller statsbidrag till skogsbruket vill jag erinra om att merparten av dessa, inklusive bidragen vid omfattande insektsskador på skog, avskaffades genom 1993 års skogspolitiska beslut, proposition 1992/93:226. Jag vill också påpeka att det var en borgerliga regering som fick igenom detta. Beslutet var ju ett led i den ökade friheten för företagandet som genomfördes genom minskade regleringar, sänkta skatter och slopade avgifter. Jag förstår inte att Carl G Nilsson nu hävdar att han vill ha tillbaka subventionerna i skogsbruket. Det är för mig väldigt knepigt. Ni är ju med på den här reservationen. Reservation nr 2 gäller konkurrensförhållandena inom veterinärväsendet. Detta är en fråga som tidigare har tagits upp av Kristdemokraterna. Nu är även Moderaterna med på reservationen. Under ett par års tid har man haft en arbetsgrupp som nyligen har lämnat över en rapport. Nu finns det flera grupper som jobbar för att försöka komma till rätta med de problem som finns mellan distriktsveterinärerna och de privatanställda. Jag tror att vi får avvakta detta innan vi kan ta ställning till den reservationen. I reservation 3 om principerna för utbetalning av arealersättningar är de fyra borgerliga partierna överens. Det är den enda punkten där ni håller ihop, och samtidigt tycker jag att ni har fel. Det är nämligen så att med anledning av ett förslag i Agenda 2000 har EU beslutat om nya gränser för under vilken tid arealersättningar till jordbrukare måste betalas ut. Liksom övriga EU-länder följer naturligtvis Sverige detta beslut. Det är alltså enligt EU:s regelverk lika korrekt att betala ut stöden i januari som i december. Jag tycker att ni förlorar lite i trovärdighet när ni försöker att hålla fast vid att den här regeln inte finns. Det är samma historia i reservation 4 om statlig lånegaranti. Där påstår Centerpartiet att likviditetsproblem och ekonomiska förluster uppstår beroende på utbetalningsveckan. I år beräknas arealersättningarna bli utbetalda den 27 december. Alternativet till detta hade varit en utbetalning någon av de första dagarna i januari. Att hävda att denna skillnad om en vecka skulle medföra sådana likviditetsproblem som Centern försöker göra gällande är inte trovärdigt. I reservation 5 om djurskydd m.m. yrkar kristdemokraterna att resurserna för djurhälsoprogrammet ska säkerställas, vilket bör ske inom Jordbruksverkets anslag. Som vi nyss hörde från jordbruksministern tänker ni föreslå en minskning för Jordbruksverket med 54 miljoner kronor. Ni är i och för sig inte värst, för Harald Nordlund vill dra ned Jordbruksverkets anslag med 100 miljoner kronor. Man kan då undra om ni anser att Jordbruksverket inte ska följa de regler och förordningar som övriga medlemsländer måste följa och om ni vill uppmana till fusk och undermålig kontroll av EU-stöden. Vad gäller bekämpningsprogrammet för djursjukdomar finns det inga fastlagda riktlinjer för hur hög subventionsnivån ska vara för näringens egna program. Det är emellertid ett primärt intresse för näringen själv att skapa ett förtroende hos konsumenterna och allmänheten för dennas egen produktion. Staten har emellertid insett programmets värde och har därför under lång tid bidragit med mycket stora belopp. Det statliga engagemanget inom den här sektorn kommer även fortsättningsvis att vara stort. Reservationen 7 från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet gäller finansiering av ekologisk forskning och utbildning vid Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet. Jag vill om den bara säga följande. Det finns inget som hindrar att icke universitetsanknuten forskning också konkurrerar om den forskning som står till förfogande, bl.a. hos Formas, för t.ex. ekologisk forskning. Det finns alltså ingen anledning för regeringen eller riksdagen att styra dessa väsentligt ökade forskningsresurser i detalj. Denna prioritering måste göras på vetenskaplig grund, och den sakkunskapen besitter inte vi riksdagsledamöter. Jag yrkar bifall till miljö och jordbruksutskottets förslag till beslut och avslag på samtliga reservationer. Fru talman! Jag vill önska er alla en god jul och ett gott nytt år.
Fru talman! Inge Carlsson uttalar sig väldigt positivt om att unga jordbrukare satsar, investerar, etablerar sig och visar att de verkligen tror på det svenska jordbruket och på framtiden. Det är ju bra. Det finns många som gör detta, och jag nämnde själv ett antal exempel på att man även långt uppe i Norrbotten är beredd att satsa i vissa avseenden. Jag undrar ändå över några frågor, Inge Carlsson. Vi har i Dalarna omarronderingsproblem. Som situationen ser ut på många ställen, kanske främst i Dalarna men t.ex. också i sydvästra Götaland, är en satsning på framtiden fullständigt omöjlig, om man inte får skapa rationella enheter som gör det möjligt att leva på jordbruket. Viljan finns, men här drar man in de pengar som har funnits under ett antal år. Nu när man på frivillighetens väg verkligen vill satsa där är regeringen inte beredd att hjälpa till, trots att detta skulle skapa nya pengar och nya skatteintäkter, medel som hamnar i Jordfonden osv. Trots tillkännagivanden från riksdagen drar man ned. Vad tycker Inge Carlsson egentligen om det? Likadant är det vid Emån. Bönderna vid Emån, som vill skapa rationella enheter för framtiden, har att dras med de jobbiga översvämningsfrågorna. Utredning pågår. Man behövde 1 miljon för 2002. Inge Carlsson talade vackert för detta i utskottet och menade att 1 miljon väl inte var mycket pengar. Detta måste vi kunna lösa. Men inte ens det lyssnar regeringen på. Den miljonen föreslås inte för 2002. När det gäller utbetalningen av arealersättningarna vill jag erinra om att det handlade om november månad. Ersättningarna bör väl rimligen utbetalas det år då pengarna har lagts ut. Ju längre man väntar in på det nya året - och det handlade ju ändå om två månders fördröjning - desto större blir naturligtvis likviditetsbekymren för de bönder som ska hantera detta. Det gäller inte bara de få dagarna från december till januari, utan det handlar om två månader.
Fru talman! Det var inte i utskottet som jag talade vackert om Emån, utan det var faktiskt på en tillställning på Bondtolvan. Jag var väldigt förvånad över att man i detta projekt, som startade 1978 eller 1979, ännu inte hade gjort så mycket. Under det här året och nästa år måste miljöprövningen komma till stånd. Det finns i dag ingen som kan tala om hur mycket det här kommer att kosta. Till själva miljöprövningen finns det pengar inom Jordbruksverket, länsstyrelsen osv., men därefter ska man tala om vilka som blir godkända och vad som ska göras. Först därefter kan vi se om det behövs medelsförstärkningar. Så uppfattar jag situationen. Vad gäller trovärdigheten vill jag säga att ni vill ta bort 54 miljoner kronor från Jordbruksverket och dessutom 50 miljoner kronor från SLU:s forskning. Jag och Caroline Hagström, som sitter i SLU:s styrelse, skulle ha väldigt svårt att förklara detta, om era förslag hade gått igenom. Jag skulle inte i SLU:s styrelse kunna argumentera för en minskning med 50 miljoner, och jag förstår inte varför ni vill göra denna minskning. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan.
Fru talman! Vad först gäller pengarna till omarronderingsverksamheten vid Emån klarar majoriteten i utskottet inte av att plocka fram 3 miljoner kronor i en budget om 14 miljarder kronor, där man ändå är beredd att gå med på två tillkännagivanden. Trots att man erkänner svårigheterna för bönderna vid Emån kan man inte ta fram 3 miljoner kronor. I SLU-frågan gäller det i vilken takt vi ska bygga ut antalet platser i utbildningen. Det är trots allt färre som examineras, och regeringen vill utöka antalet platser med kanske 1 200-1 300. Att minska takten i utvecklingen och inte ta in lika många elever tror vi inte skulle innebära någon katastrofal besparing. Även om det vore önskvärt att ha pengarna tycker vi ändå att det är realistiskt att tro att man kan klara detta. Man kan inte utöver övriga högskolesatsningar skjuta till hur mycket som helst och räkna med att få elever till detta.
Fru talman! Det är självklart att vi i en budget som omsluter 14 miljarder kronor skulle kunna ta fram 3 miljoner kronor, men miljöprövningen måste göras, och den blir klar någon gång nästa år. Kommer man fram till att det ska vidtas ytterligare åtgärder vid Emån, vilket jag tror måste ske, ska den frågan prövas då. Så enkelt ser jag på detta. En neddragning med 50 miljoner kronor är ganska mycket pengar för SLU. Ännu hårdare skulle neddragningen slå mot Jordbruksverket, som har en ännu mindre budget. Det är där inte fråga om allmänna medel utan om pengar till anställda. Jag tror att en neddragning med 54 miljoner kronor skulle innebära att man fick ta bort hundratalet tjänster. Som jag sade tidigare blir det då risk för att Sverige inte längre får högsta beröm från EU:s revisorer, som vi förut har fått. Det blir en risk för att man tappar kontrollen, och jag tycker att det vore olyckligt. Det förekommer så mycket fusk nere i Europa att administrationen i stället borde förstärkas på många håll. Det skulle alla vi konsumenter kunna tjäna på, och då skulle 3 miljoner kronor kunna hittas väldigt lätt.
Fru talman! Först skulle jag gärna vilja instämma i den hyllning till Svenska lantarbetarförbundet som Inge Carlsson gav uttryck för här. Det förbundet har betytt mycket för småfolket på svensk landsbygd, svensk landsbygd över huvud taget och för demokratiseringen i Sverige, och det tycker jag vi ska uppskatta och känna aktning för. Jag skulle också vilja kommentera några av de saker som Inge Carlsson sade i sitt anförande. Först vill jag ta upp det här med arealersättningarna. Ersättningarna i form av olika former av EU-stöd är ju en stor del av inkomsten i ett lantbruksföretag. Rimligen påverkar ju denna stora del möjligheten att investera och att planera sin likviditet. Jag tycker att Inge Carlsson negligerar detta likviditetsproblem som uppstår eftersom det är en så stor andel av den samlade inkomsten i ett lantbruksföretag som utgörs av den här typen av ersättningar i dag. Jag undrar vad Inge Carlsson skulle säga som gammal fackföreningskämpe om lönen till Inge Carlssons f.d. medlemmar i hans fackförbund skulle komma ett par månader senare. Skulle inte Inge Carlsson som fackföreningskämpe då kämpa för att löntagaren fick lön vid rätt tid och inte ett par månader senare än vad som är avsikten från början? Man kan konstatera, vilket jag vet att vi har diskuterat flera gånger tidigare, att många lantbruksföretag i dag bedrivs i aktiebolagsform som ska göra bokslut. Där har man att ta upp tillgångar och skulder i sitt bokslut. Har man inte fått något besked om hur stor arealersättningen är kan man ju rimligen inte ta upp det här som en tillgång i sitt bokslut, och då kan man ju bli likvidationspliktig i sitt bolag. Carlsson och socialdemokraterna något annat att säga till de bönder som nu drabbas av det beslut som ni är på väg att ta vad gäller Emån? Kommer ni med något annat besked till dem än det negativa som ni har i den här budgeten?
Fru talman! När det gäller Emån har vi haft en diskussion här, och nu måste vi avvakta miljöprövningen. Det är väl helt uppenbart. Man har alltså hållit på här sedan 1979, och är fortfarande inte färdig. Man tycker nog både från regeringen och från vårt håll att det är lite märkligt att man inte har kunnat påskynda det här projektet. Det har funnits pengar vartenda år, och man kan ju undra vart pengarna har tagit vägen eftersom projektet inte ens är halvvägs färdigt, vad jag förstår. Men så kommer jag till det som ni i Centerpartiet anser är allvarligt, dvs. att EU i Agenda 2000 har beslutat om att man kan ha utbetalningar både i december och i januari. Att ha det tidigare än december tror jag är en omöjlighet faktiskt med tanke på hur budgetprocessen är upplagd i det här landet. Den måste ju ändå upp och godkännas i riksdagen här. Den lilla skillnad som det handlar om nu och som man kommer att bli van vid i det här landet, dvs. att få det här i slutet av december eller i början av januari, kan ju ändå inte ha någon stor inverkan. Möjligtvis får man då bokföringsmässigt sätta upp det här som skulder och tillgångar på något sätt, men det regleras ju nästa år och sedan blir det samma procedur igen. Så jag ser inga stora bekymmer med det här.
Fru talman! När det gäller arealstödet är det ju bara att konstatera att jag inte tror att vi förstår varandra riktigt. Hade det varit fråga om löntagare, som är vana vid att få lön vid ett bestämt datum varje månad, så hade Inge Carlsson och hans parti reagerat på ett sätt som jag tror att den här kammaren inte har upplevt på mången lång dag. Så till en helt annan sak. Vi har ju flera gånger, Inge Carlsson och jag, debatterat det här med dieselskatten och dess reducering. Inge Carlsson har vid de tillfällena sagt att det kommer någonting och det kommer någonting. Nu önskade Inge Carlsson oss alla en trevlig jul och nyårshelg. Jag skulle önska att Inge Carlsson kunde meddela, som en liten julklapp till Sveriges bönder, ett datum för en gångs skull: När kommer besked om hur det blir med dieselskatterna?
Fru talman! Vad gäller att betrakta mig som en fackföreningsledare och förhandla för mina medlemmar så har jag en viss vana vid det. Då skriver man ett avtal, och det avtalet brukar de flesta arbetsgivare hålla. Ska man ha ut lön den 25 så brukar man få det. I det här avtalet med Agenda 2000, som EU har, finns det alltså inget beslut på precis exakt vilken tidpunkt man ska betala ut det här. Det kan vara lika rätt att betala ut det i januari nästa år. Men nu försöker vi betala ut det här så att alla bönder förhoppningsvis har fått den här arealersättningen till den 27 december. Då blir de nog glada, och de kommer att bli glada den dagen då de får dieselskatten med, men jag kan ju inte lova när! Jag kan bara än en gång önska alla god jul och hoppas att alla bönder blir uppvaktade av en liten tomte!
Fru talman! Tyvärr är det ju inte av omsorg om Sveriges bönder som den här utbetalningen görs detta år, utan det här är ju en budgetmanipulation som kommer att ställa till stora bekymmer även framöver om inte motsvarande utbetalning görs också 2002. Låt mig först instämma i kritiken angående hur regeringen har skött frågan om Emån. Jag tycker att den kritiken är i allra högsta grad berättigad, och vi har ju också skrivit om detta i vårt särskilda yttrande. Låt mig också instämma med Inge Carlsson själv om hans beskrivning och hans historieberättande om Lantarbetarförbundet och dess roll i utvecklingen av svenskt jordbruk. Jag hade förmånen att själv växa upp på en gård bland lantarbetarnas barn och sedermera också jobba ihop med duktiga lantarbetare, så jag vet vad jag talar om, och Inge Carlssons beskrivning är riktig, liksom att dagens jobbare på de moderna gårdarna är en garant för en bra livsmedelsproduktion. De gödslar inte med mer handelsgödsel än vad som behövs och de kör inte mer med traktorn än vad som är nödvändigt och bidrar därmed till ett miljövänligt jordbruk. Jag ställde en fråga i mitt anförande om handelsgödselskattens återbetalande, och jag skulle vilja att Inge Carlsson nu reder ut för oss när det står så här i propositionen: "Huvuddelen av den återförda skatten bör användas till åtgärder för att minska växtnäringsförluster från jordbruket och minska miljöriskerna inom växtskyddsområdet." Hur kommer det att praktiskt gå till när svenskt jordbruk får tillbaka gödselskatten?
Fru talman! Frågan om handelsgödseln är nere i EU nu. Det här bygger på en uppgörelse som vi har gjort tillsammans med LRF. Nu vet jag inte om LRF har fått igenom precis hur de vill ha det med det här, men jag utgår ifrån att med de bra relationer som vi har med LRF så har regeringen gjort en uppgörelse här. Sedan beror det alldeles på vad EU kommer att säga. Men det är klart: När du säger att man vet precis hur mycket handelsgödsel man använder i svenskt jordbruk så är ju inte det riktigt sant. Faktiskt är det ju så att vi håller på och förstör vårt grundvatten på många områden, och regeringen vidtar ju olika åtgärder med skyddszoner osv. för att bevara renare jord och vatten. När det gäller Emån var det ju ytterligare en borgerlig regering som beslutade om det här. Frågan är: Vad ville borgarna med Emån 1979? Ni har ju haft ett regeringstillfälle även på 90-talet, och ändå har ni inte gjort någonting! Det är ganska märkligt att ni ska föra över hela frågan till oss, när det är ni själva som har startat upp det. Ni borde ändå komma med idéer om hur ni vill avsluta det här också. Fru talman! Jag vill också rikta mig till Carl G Nilsson. Jag trodde att det var Ingvar Eriksson som jag skulle ta diskussionen med i dag. Det var därför jag talade så mycket om lantarbetarna. Jag försökte att föra fram den sociala situation de levde i. Herr Eriksson brukar ofta lyfta fram inte lantarbetarnas utan jordbrukarnas sociala situation. Jag vill rikta ett stort tack till Carl G Nilsson för dessa år. Vi har bägge två sagt att vi inte ställer upp längre för östgötarna, utan de får välja andra yngre nya krafter. Ett hjärtligt tack för alla de tillfällen vi har varit tillsammans.
Fru talman! Tack själv, Inge, för dessa vänliga ord. Vi ska väl vara här ett halvår till i varje fall. Jag hoppas att vi får några tillfällen till i debatten, men god jul själv! Tyvärr kan jag inte berömma Inge Carlsson för hans icke-svar på frågan om handelsgödseln eller om ryggsäcken över huvud taget. Den s.k. Björkska utredningen lades fram 1997. Den pekade på de mycket stora konkurrenssnedvridande skillnader som finns gentemot bönderna runtom i Sverige. Tycker Inge Carlsson att det är rimligt att vi än i dag inte har något som helst resultat av det förslaget? Enligt det senaste svaret kommer vi tydligen inte heller att veta någonting år 2002.
Fru talman! Jag fick för mig att Nilsson inte hade någon mer replik. Jag tänkte att det var den sista budgetdebatten vi hade. Men vi kanske träffas fler gånger. År 1997 hade vi haft makten ett par år. Men jag tror att varken herr Nilsson eller jag kommer att glömma hur ekonomin såg ut 1997. Det var inte bara att lyfta av den lilla ryggsäcken. Vi har successivt år efter år försökt att förbättra för jordbrukarna. Nu gör de ett driftöverskott på 4 1⁄2 miljarder. Under era år var driftöverskottet ungefär 2 miljarder. När ni jämför Sveriges situation med grannländerna och länderna nere i Europa, kom då ihåg det stora miljöstöd vi har på över 2 miljarder kronor. Jämför det med danskarna som har ett par hundra miljoner. Det är en skillnad i hur den svenska regeringen ser på jordbruket och miljöproblemen. Det är viktigt. Det är mycket viktigare än dieselskatten. När det gäller dieselskatten visade jag nyss ett papper för Carl G Nilsson där det klart framgår att Danmark hade en högre dieselskatt än Sverige. Det papperet fick jag i dag, och det ligger i min bänk.

Fru talman! Jag har en fråga som inte har med kronor i budgeten att göra men som ändå är en mycket väsentlig fråga. Fisken i Östersjön är nu så förgiftad att vi inte får ge den till katterna och än mindre exportera den, men vi får äta den själva. Dock rekommenderas vi att inte äta viss fisk mer än en gång i månaden. Gravida kvinnor bör aldrig äta av fisken. Det här har människor svårt att förstå. Vad säger Inge Carlsson till de människor som har svårt att förstå att vi har sökt och fått undantag från de regler som gäller på EU-nivå? Vi skulle alltså i Sverige få äta denna starkt förgiftade fisk.
Fru talman! Jag förstår att Harald Nordlund hellre talar om det som inte har med budgeten eller vårt betänkande att göra i stället för att förklara hur man kan dra ned 100 miljoner kronor på Jordbruksverket. Det lär vi aldrig få något svar på från Harald Nordlund. Det är naturligtvis problem med fisken i Östersjön. Man har nu haft vissa mätmetoder. Vi vet inte hur pass säkra de är. Vi har i det här landet länge vetat om att det har funnits fisk med dioxiner. Det är därför som man har gått ut med kostråden. Man har talat om för människor i Sverige att det inte är bra att äta fisken i vissa situationer. Kvinnor som är med barn ska inte äta för mycket av fisken. Det är därför vi har kostråden. Vi undrar också, och det borde även Harald Nordlund göra, varför man inte har motsvarande mätmetoder och inte mäter fisken nere i Medelhavet och på andra ställen. I och för sig är Medelhavet mycket större än Östersjön. Men vi vet inte hur stora utsläpp de har därnere. Regeringen var tidigt ute med Östersjömiljarden. Den var till för att vi skulle bringa ned utsläppen runt Östersjön. Vi visste att man inte kunde äta hur mycket som helst av fisken. Men det är ingen fara för Harald Nordlund som är en vuxen människa att äta lite Östersjöfisk ibland. Långt därifrån.
Fru talman! Vi har angivit en inriktning för Jordbruksverket. Mer i detalj går det inte vid det här tillfället att ange i opposition. När det gäller den fråga som vi nu diskuterar är problemet att människor har mycket svårt att förstå inställningen. Att jag och många med mig kan hantera det är en annan sak. Men det är just inställningen att vi skulle ge ett medgivande att konsumera fisken. Dock skulle icke katter få göra det. Visst ska man mäta i Medelhavet. De beslut som har fattats på EU-nivå innebär att många länder som hittills inte har utfört några mätningar alls blir nu tvungna att göra det. Först ska de skaffa sig mätmetoder och sedan genomföra mätningarna.
Fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag ska bemöta Harald Nordlund. Det biter inte med att vi under lång tid har haft dessa kostråd. Vi uppmuntrar inte människor att äta för mycket av fisken. Djur äter bara den här typen av djurfoder. Det är klart att det då blir en högre koncentration. Det är därför man förbjuder det. Ät inte bara lutfisk, utan ät lite sill till jul. Det smakar alldeles utmärkt.

Fru talman! Det har varit diskussion om fiske och jordbruk. Jag tänkte ta upp en liten del av betänkandet som gäller skogen och de skador som vi sett runtom i landet. Över två miljoner hektar bedöms nu vara smittade med den fruktade greminiellasvampen. Utöver det bedömer man att 300 000 hektar finns i riskzonen. Stora arealer får nu avverkas eller gallras hårt för att få bort de skadade eller döda tallarna. Fru talman! Så är läget i dag vad gäller skadorna på tallskog som är orsakade av svampen i delar av landet. Jag har varit ute och sett på många ställen. Det kanske är flera av oss som har. Om man går i områdena är det helt enkelt hemskt att se. Jag är oroad - ja, starkt oroad - för vart det nu är på väg. Den oron delas i dag av många som har beröring med skogen - forskare, skogsägare och skogsvårdsmyndigheter. I betänkandet diskuteras även detta problem, och en del motioner tar upp olika åtgärder som skulle kunna vidtas framöver. Utskottet har tagit upp frågan. Men jag anser att utskottet borde varit tydligare i betänkandet till riksdagen och tagit problemet på ett större allvar. Det behövs en större tydlighet om vad vi kan behöva göra framgent. Det vi vet i dag är att skadorna på tallskogen är långt större än vi anade i början på året eller i början på sommaren. Det är främst ungtallskog i åldern 30 50 år som är drabbad. Ofta är det de områden som ligger högt och har en stor andel täta och välskötta bestånd. De mest drabbade områdena är i Bergslagen, Värmland-Dalarna och en del i Närke. Men skador finns även i andra delar av landet som i Dalsland, Bohuslän och i östra Småland. De finns även på andra ställen men då kanske i något mindre omfattning. Vad är då orsaken? Är det fel väder, fel proveniens, dvs. plantor som kommer från andra områden än dem som de ska planteras i, fel mark, dvs. att man sätter tall där det ska vara gran, eller är det fel skogsvård? Frågorna kring detta är rätt många, men ingen är väl riktigt säker på svaren. Vädret är kanske det viktigaste orsakssambandet, med det väder som har rått under de senaste två åren, dvs. svala och blöta somrar och milda vintrar. Detta har gynnat svampen. Om vädret fortsätter att vara som nu, dvs. varmt och fuktigt, sprids sporer från den här svampen ytterligare till nya områden - och då kanske mer omfattande än tidigare. Vad gäller proveniensen, dvs. området eller ståndorten, så kan en orsak till skadorna vara att man har planterat tall på marker som egentligen passar mer till gran. Detta har gjort att plantorna har blivit stressade och därmed mer mottagliga för sjukdomar. Man har tagit plantor från områden som ligger söder om det område man ska plantera på. Det är områden som är 30-50 år som är de mest angripna i dag, och där vet vi att det är så här det har gått till. Man kanske kommer att ifrågasätta detta sätt att förnya plantor med plantor från andra områden. Har det varit en riktig metod i detta fall? Contortatallen är en tallsort som egentligen inte kommer från Sverige från början. Det kan vara på denna sort som svampen har fått fotfäste och sedan har skapat de skador som nu finns på olika tallsorter, som är hårt angripna. Vi har t.o.m. sett detta på vissa granar. En faktor kan också vara monokulturer. Finns det ensidigt en sort i bestånden så är de monokulturer. När angrepp av svampar eller skadedjur kommer blir dessa mycket hårt angripna. I dag ser vi att det är områden med rätt rena bestånd av tall som är hårt angripna. Den beskrivning jag har gjort nu gäller olika tänkbara orsaker till att vi har de skador som vi har i dag. Forskarna är inte färdiga och kan inte ge de svar som vi så gärna vill ha för att inte begå nya eventuella misstag. Framöver krävs mycket arbete och försiktighet. Det finns stora risker för ny infektion under kommande säsonger. Man har sett att på de områden som är värst drabbade i dag förekom det relativt stora angrepp två år tidigare. Därför fanns det sannolikt gott om sporer i fjol som kunde infektera såväl träd som drabbats tidigare som tidigare oinfekterade tallar. Det som sker är att sporerna sprids till unga årsskott. Med lämplig väderlek underlättas sedan en infektion som tar död på först årsskotten, sedan grenarna och till slut - om man har otur - hela trädet. Om man inte tar bort de angripna och döda träden så kommer kanske nya skadedjur att kunna angripa ännu större områden. Det gäller t.ex. märgborren. Med detta i bakgrunden avverkas och gallras det nu för fullt i alla drabbade områden i vårt land. Man kan bara hoppas att man har lyckats med detta så pass bra att vi inte får se en ökning av skador under kommande år. Men om det är faktorer som vi inte kan påverka på kort sikt så är jag och många med mig mycket oroade över vad som kan ske under de närmaste åren. Stora värden förstörs. Det är en nationalekonomiskt viktig fråga. Skogen är viktig för vårt lands ekonomi, tillväxt och välstånd. De enskilda skogsägarna kan också drabbas mycket hårt om de har fastigheter i skadeområdena. Det går tyvärr inte att försäkra sig mot dessa skador på ung och vuxenskog. Det finns alltså stora problem redan i dag. Om den negativa utvecklingen fortsätter med nya och större angrepp så tycker jag att det är viktigt att vi försöker ta ett större ansvar, agerar och tar detta på större allvar. Det är det som vi försöker peka på i den första reservationen. Fru talman! Med detta vill jag instämma i yrkandet från Carl G Nilsson på reservation nr 1.

Fru talman! Genom distriktsveterinärorganisationen DVO ska Jordbruksverket tillgodose behovet av sjuk och hälsovård hos djur inom animalieproduktionen. Distriktsveterinärerna är dessutom skyldiga att utöva djursjukvård bl.a. där annan veterinärvård inte kan anvisas. Det är uppenbart att DVO går utöver ramen för det statliga uppdraget. DVO ökade under 1998 antalet debiterade förrättningar med 26 800, samtidigt som antalet djur inom jordbruket stadigt minskar. Förklaringen är att de statliga distriktsveterinärerna i allt större omfattning åtar sig uppdrag inom den konkurrensutsatta sektorn vård av sällskapsdjur och hästar. Inkomsterna från denna sektor har sedan 1997 ökat från 32 till 43 %. Skattesubventioneringen innebär att de privatpraktiserande veterinärerna inte kan konkurrera på samma villkor som de statliga och därför tappar marknadsandelar. Övertrampen från DVO är många. Följande utdrag ur Kristianstadsbladet den 21 september 1999 kan tjäna som illustration. Man skriver: Efter många års diskuterande och sökande efter lokaler har Kristianstads kommun äntligen fått en distriktsveterinärstation. Vår huvudsakliga uppgift är att ta hand om lantbrukets animalieproducerande djur som kor och grisar. Till det kommer hästar och små sällskapsdjur, säger en av de fyra distriktsveterinärerna på stationen. Det talades om att den nya organisationen skulle bli så dyr för lantbruket att sjuka djur inte skulle kunna få någon behandling. NN vill avliva den myten och säger: Till att börja med var taxan hög, men den justerades. Dessutom är distriktsveterinärerna subventionerade av staten. I de nya ändamålsenliga lokalerna i Öllsjö, granne med Swelab och Jordbruksverket har stått för den fasta inredningen. Stationen står veterinärerna för. Fru talman! Detta är alltså i Kristianstad, där det finns minst ett tiotal privatpraktiserande veterinärer och bl.a. sju stycken smådjurskliniker. Hur stämmer detta med det statliga uppdraget? Konkurrensrådet har prövat frågan. I sitt yttrande av den 24 februari 2000 gör rådet bedömningen att konkurrens på lika villkor mellan privata och statliga veterinärer inte föreligger. Rådet kritiserar också sammanblandningen av myndighetsutövning och affärsverksamhet liksom utformningen av bidraget till avlägset boende djurägare. Enligt Konkurrensrådet bör statsmakterna precisera vad de statliga anslagen ska användas till, varvid utgångspunkten bör vara att anslagen endast får användas till att täcka merkostnaderna som uppkommer av det statliga åtagandet och inte för att täcka sådana kostnader som privata veterinärer måste finansiera med kundintäkter. Statskontoret, som på regeringens uppdrag har kartlagt och analyserat den verksamhet som statliga myndigheter och bolag bedriver i konkurrens med privata företag, lade i april 2000 fram rapporten Staten som kommersiell aktör. I de fall där det saknas motiv för statliga aktörer att bedriva kommersiell konkurrensutsatt verksamhet föreslår Statskontoret att verksamheten förbjuds. Statskontoret delar Konkurrensrådets uppfattning att den bästa lösningen på rådande konkurrensproblem på det veterinära området är att avskilja DVO ifrån Jordbruksverket. En majoritet i utskottet har avslagit min motion, MJ207, i huvudsak med hänvisning till en arbetsgrupp, den s.k. AVF-gruppen, som tillsattes av Jordbruksverket 1999. Den gruppen lämnade en rapport i oktober 2000. Det visade sig, inte helt oväntat, att Jordbruksverket och Veterinärförbundet inte hade kunnat komma överens om vilken servicegrad ägare av hästar och sällskapsdjur kan begära av DVO och därmed om vilken omfattning av DVO:s sällskapsdjursverksamhet som mot denna bakgrund är rimlig. Två centrala frågor, nämligen förhållandet att DVO:s tjänster i motsats till de privata veterinärernas är skattesubventionerade samt sammanblandningen av myndighetsutövning och affärsverksamhet, berörs över huvud taget inte av AVF-gruppen och ingick inte heller i dess uppdrag. I dessa frågor krävs det, precis som Konkurrensrådet och Statskontoret har påpekat, initiativ från regeringens sida. AVF-gruppen aldrig haft någon annan uppgift än att agera bromsklots, att vara jordbruksministerns alibi för att inga initiativ på det här området tas. Inge Carlsson sade att den här frågan har varit uppe tidigare. Ja, vi moderater och Kristdemokraterna har drivit frågan om rättvisa konkurrensförhållanden på det veterinära området i minst tre års tid. Nu tycker Inge Carlsson att vi måste avvakta en tid till. Vi har väntat i tre år. Då vill jag fråga: Hur många år till är det rimligt att vi sitter här och avvaktar? Och hur många privatpraktiserande veterinärer tycker Inge Carlsson är acceptabelt under väntetiden får slå igen på grund av att de inte klarar sin verksamhet när de blir utkonkurrerade med hjälp av sina egna skattepengar? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Jag har naturligtvis väldigt svårt att svara på när exakt saker och ting blir lösta. En del av problemen som har att göra med läkemedel bl.a. är under rättslig prövning just nu. Självklart kan inte regeringen komma fram med besked nu när arbetsgruppen och den rättsliga prövningen inte är färdiga än. Samtidigt är det väldigt viktigt att vi har den här typen av distriktsveterinärer, inte minst i norra delen av vårt land men också på många andra ställen i inlandet, där det inte går att tjäna så mycket pengar för de privata. Där är det viktigt att vi har den här organisationen kvar. Men jag förstår att det är mycket problem. Då är det väl bra att man tar den tid på sig som man behöver så att man kan komma fram med olika åtgärder och synpunkter på detta. Vi får avvakta och se när den rättsliga prövningen är färdig och när arbetsgruppen är klar. Det är då som jag menar att vi kan ta en fortsatt diskussion. Att just nu ha den här diskussionen tror jag inte föder någonting.
Fru talman! Inge Carlsson, vi har ju väntat i tre års tid. Och de här frågorna som är väsentliga, nämligen konkurrenssituationen och skattesubventioneringen av distriktsveterinärernas tjänster, är ju frågor som över huvud taget inte ingår i AVF-gruppens uppdrag. Då kan vi inte sitta här och avvakta, för vi vet att den inte kommer att lösa de här frågorna. Inge Carlsson borde väl som politiker ändå ha en uppfattning om huruvida det här är en rimlig situation. Kristianstad ligger inte i mitten av landet eller i norra landet. Det ligger i södra Sverige som är mycket, mycket veterinärtätt. Detta stämmer inte med det statliga uppdraget till DVO.

Det är också ett led i detta att vi strävar efter ett antibiotikafritt djurliv. Oavsett om det här nu är föremål för en rättslig prövning, tycker jag att utskottet hade kunnat ge uttryck för en åsikt i frågan.

Fru talman! Det finns inte så mycket nytt i budgeten att ta upp i den här debatten. De väsentliga förändringar som görs vad avser anslaget till djurskyddsmyndigheten och återföringen av handelsgödselskatten beslutades ju redan i ekonomiska vårpropositionen. Orsaken till att mer inte görs nu är inte underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder, utan snarare att tidsplanen för större förändringar inte har medgett några förändringar nu. Vi har däremot väsentliga frågor framför oss, och det är de som jag har tänkt ta upp i mitt anförande. Den första frågan som jag vill tala om är jordbrukets miljöstöd. Det pågår en översyn av dessa för eventuella förändringar inför 2003. Jag anser att det viktigaste att utgå ifrån i den översynen är jordbrukets betydelse för att de nya miljömålen ska nås. Det är framför allt delmål, som i dag inte är tillräckligt ambitiösa, mot övergödning och mot anläggning av våtmarker. Jag tog upp detta också i debatten om miljömålen här i riksdagen den 22 november. Jag anser att det är nödvändigt med förstärkningar av miljöstöden som möjliggör en ambitionshöjning på just dessa områden. Det kan handla om förlängt vallstöd, ökade anslag till kantzoner och mer pengar för anläggning av våtmarker. Ett sätt att delvis finansiera detta kan vara genom modulering, dvs. att vi flyttar pengar från de generella stöden till riktade åtgärder. När det gäller miljöstöden är det nu också hög tid att fundera över hur de ska se ut efter nuvarande programperiod. För denna fortsättning ska självklart en fortsatt ökande ekologisk odling vara ett huvudmål. Vi har också en reservation som tar upp ett mer långsiktigt mål för ekologisk odling, nämligen 30 % till år 2010. Jag yrkar bifall till den reservationen. Det är naturligtvis inte tillräckligt att den ekologiska arealen fortsätter att öka. Vi måste också arbeta med miljöanpassningen av det övriga jordbruket. Miljöstöden bör därför anpassas så att de bättre kan möjliggöra även för det konventionella jordbruket att ta viktiga steg mot ett mer uthålligt jordbruk. Vi har i en motion från allmänna motionstiden förordat ett system där stöden baseras på att man kan ta olika steg mot ett ekologiskt jordbruk, t.ex. odling utan bekämpningsmedel, odling med balans mellan växtodling och djurhållning eller odling utan konstgödsel. Man kan sedan som jordbrukare välja hur långt man vill gå, och den som odlar ekologiskt kan i princip uppfylla samtliga kriterier och få fullt stöd. På så sätt skulle stödet underlätta en omställning av hela jordbruket till ekologiskt hållbara jordbruksmetoder. Även resten av jordbruksstöden behöver förändras på sikt. En total revidering av målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik är helt nödvändig. Nya mål som inkluderar miljö och djurskydd bör ligga till grund för förändringar av stöden. Vi skulle helst se att mer makt över stöden flyttas till de enskilda medlemsländerna och att de fokuserar på ersättningar för miljöinsatser, landsbygdsutveckling och stöd till mindre gynnade områden. En annan fråga inom det budgetområde som vi diskuterar i dag är djurskyddet. Vi har i budgeten pengar till en ny djurskyddsmyndighet. Vi anser att det bör skapas en ny myndighet som samlar de olika verksamheter som i dag arbetar med djurskydd. Ett av problemen i dag är att frågorna handläggs på alltför många olika ställen. Ett av de alternativ som diskuteras är att inrätta en ombudsman för djurskyddsfrågorna. Detta skulle snarare öka på den uppsplittring av djurskyddsfrågorna som redan i dag är ett problem. Vi avfärdar därför den tanken och anser att vi ska skapa en ny myndighet som kan samla kompetensen på området. Vi har ytterligare en reservation. Den handlar om jordbruksforskningen. Vi föreslår att ett grundanslag ges till jordbruksforskningen vid Institutet för biodynamisk forskning. Vi anser att den verksamhet som bedrivs där är av stor betydelse för den ekologiska odlingen, och för att de ska kunna arbeta på likvärdiga villkor med andra forskningsinstitutioner bör de ha ett grundanslag. Vi anser att regeringen ska återkomma till denna fråga i kommande budgetförslag. Jag yrkar bifall till förslaget till riksdagsbeslut i betänkandet förutom under punkt 10, där jag yrkar bifall till reservation 6, och under punkt 13, där jag avstår från yrkande för att spara tid vid voteringen.

Fru talman! När det gäller formerna för återbetalning av miljöskatterna har vi i dag fått höra av jordbruksministern att återbetalningen kommer att bli miljöstyrande. Varför har inte detta tagits upp? Det är ingen oväsentlig fråga på vilket sätt de här medlen ska återbetalas. Varför har inte detta tagits upp i propositionen?
Fru talman! Det verkar råda en hel del okunskap i den här församlingen om hur det förslag som skickats ned till Bryssel är utformat. Orsaken till att det inte finns med i budgetpropositionen är att det inte fanns ett färdigt utarbetat förslag när budgetpropositionen skrevs. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tillsammans med regeringen och Jordbruksdepartementet under hösten utarbetat ett förslag som vi var överens om och som regeringen har skickat ned till Bryssel. Utgångspunkten där är att huvuddelen av återföringen ska ske arealbaserat men med ett miljövillkor. Detta miljövillkor är att jordbrukarna ska upprätta växtodlingsplaner. Det är en kombination av en bibehållen handelsgödselskatt och ett stöd som ökar kunskapen hos lantbrukarna om deras egen handelsgödselanvändning. Det har de flesta lantbrukare i dag god kunskap om - men inte alla.

Fru talman! Jag vill yrka avslag på reservationen 7, Målen om ekologisk produktion. Det är ju så att i miljöprogrammet för jordbruket finns fastlagda mål för olika miljöåtgärder, och programmen är fleråriga. Resurserna måste nu inriktas på att nå dessa mål. Det finns alltså ingen fördel i att redan nu lägga fast ytterligare mål som snarast riskerar att splittra fokuseringen i arbetet. Varför redan nu lägga fast 30 % till år 2010? Tänk om vi t.ex. redan under innevarande programperiod når 25 %. Eller tänk om det blir tvärtom, att den ekologiska odlingen råkar ut för stora bakslag så att odlingen drastiskt minskar. Varför då lägga fast orealistiska mål om en ökning?
Fru talman! Jag tror att vi är överens om att det ekologiska jordbruket ska fortsätta öka även efter 2005. Det är i alla fall vad regeringen skriver i miljömålspropositionen. Vi har ett mål på 20 % till år 2005. Därefter ska den ekologiska odlingen fortsätta öka. Vi tycker att det är rimligt att vi ger en tydlig signal om vad vi menar med det för näringen och för att näringen ska se vilka förutsättningar som kommer att gälla i framtiden. Vi har nu ett starkt omställningsarbete i det svenska jordbruket mot ekologisk odling. För att bibehålla och upprätthålla det omställningsarbetet tror jag att det är väldigt viktigt att vi ger tydliga signaler. 30 % ekologisk odling till 2010 är en sådan tydlig signal. Om Socialdemokraterna inte tror att det är möjligt, eller antyder att så inte skulle vara fallet, är det snarare något som riskerar att hämma den positiva utveckling vi har.
Fru talman! Vi socialdemokrater är ju för ekologisk odling. Vi satsar enormt mycket pengar på forskning för att vi ska få en positiv utveckling. Men om nu den positiva utvecklingen redan 2005 är att vi är uppe i 25 %, varför ska vi då nöja oss med att ligga i princip stilla till 2010? Det är det jag inte förstår. Vi kommer inte att ge upp, men jag tycker att det är fel att på det här sättet lägga fast ytterligare ett mål. Vi ska nå dessa 20 % först. Men tänk om vi är mellan 25 % och 30 % redan då? Då blir ju det här helt fel. Det måste ni inse.
Fru talman! Jag har liksom Inge Carlsson en positiv syn på utvecklingen av ekologiskt jordbruk. Men jag tror inte att det är en realistisk bedömning att vi på tre fyra år skulle öka den ekologiska arealen till 25-30 % Jag tror inte att det är möjligt. Jag tror att det är en rimlig nivå om man säger 30 % till år 2010. Det är också en nivå som de ekologiska lantbrukarna själva har föreslagit, och är det någon som kan näringen så är det väl de. Jag tror att det vore rimligt med 30 % till år 2010. Om det skulle visa sig att vi når dit betydligt tidigare så är det väl bara att vara glad.

Fru talman! För Miljöpartiet de gröna kan endast ett jordbruk som är fritt från gifter och konstgödsel kallas ekologiskt långsiktigt hållbart. Vi tycker att det är viktigt att det ekologiska lantbruket inte ses som en liten nisch. Strävan måste vara att allt lantbruk i framtiden ska bedrivas så. Det ska vara baserat på slutna kretslopp och optimalt utnyttjande av lokalt tillgängliga resurser i stället för på stora mängder externa insatsmedel som bekämpningsmedel och konstgödsel. Vi är dessutom övertygade om att ökad omställning till ekologiskt lantbruk kommer att innebära konkurrensfördelar för det svenska lantbruket i ett internationellt perspektiv. Det svenska lantbruket ska konkurrera med kvalitet, miljöanpassning och djuretik. Det ska gå att lita på produkter från svenskt lantbruk. I den här budgeten har vi varit med om att öka satsningarna på ekologisk odling, och det tycker vi är mycket bra, när det gäller forskningen. Vi har också varit med och sagt att man ska göra en utredning om sänkning av momsen på ekologisk mat. Det tycker vi också är väldigt positivt. Det finns inte med under just det här utgiftsområdet utan det finns på annat ställe. Jag yrkar bifall till reservation 6, om målet att den ekologiska odlingen ska öka till 30 % till 2010 med samma argument som Jonas Ringqvist nyss framförde. En annan viktig fråga som ligger under det här utgiftsområdet är fiske. Enligt Naturvårdsverkets skrift de Facto 2001 krävs det fler åtgärder för att miljömålet Hav i balans ska kunna nås till 2020. Torskbestånden är så små att det finns risk att artens existens i Östersjön är hotad, enligt Naturvårdsverket. Ett av problemen är det stora uttaget av fisk. Ett av delmålen för miljökvalitetsmålet Hav i balans är att uttaget av fisk ska anpassas till återväxten så att fiskbestånden kan fortleva och om nödvändigt återhämta sig. Det målet ska vara uppnått till 2008. Det är egentligen alldeles för sent. Vi kommer att driva på för att målet ska nås tidigare. Som en del av det här stärks Fiskeriverkets budget så att de kan jobba vidare med dessa miljömål, som de är ansvariga för. Det är långtifrån allt. Det krävs kanske också fiskestopp på torsk i vissa delar av Östersjön för att man ska kunna lösa problemet. Även miljöproblem som övergödning och miljögifter hotar fisket i Östersjön. När det gäller övergödningen är det åtgärder inom jordbruket som är nödvändiga. Återföringen av handelsgödselavgifter, anläggning av våtmarker och en större övergång till ekologiskt lantbruk kan vara några saker som kan bidra positivt till att minska övergödningen. Här håller vi ganska mycket med Vänsterpartiet om vad man ska satsa på när det gäller översynen av miljöstöden och att det kan ge styrmedel för att förbättra utvecklingen. Vi i Miljöpartiet är bekymrade över tillståndet i haven och för de framtida möjligheterna att nyttja fisk. Vi hoppas att de ökade satsningar på miljöforskning som görs, de tydliga miljömålen och Fiskeriverkets tydliga sektorsansvar i kombination med ökade resurser, tillsammans med vissa andra åtgärder kommer att kunna bidra till att miljömålet Hav i balans trots allt kan uppnås. Vi tycker att det finns positiva saker också i övrigt i det här budgetförslaget. Det gäller bl.a. satsningen på den nya djurskyddsmyndigheten. Där vill jag understryka att det är viktigt att det här inte bara blir en djurskyddsombudsman utan att det blir en myndighet som har ett samlat ansvar för de frågor som rör djurskyddet. Vi är också väldigt glada över den satsning på en nationell flora och fauna som vi har medverkat till att få igenom i den här budgeten. Det ska blir ett referensverk över alla i Sverige förekommande djur och växtarter. Det är ett helt unikt projekt som går i Linnés fotspår. Det är något som vi är stolta över, och det är också viktigt i det här sammanhanget att man ser till att de viktiga samlingar som finns på museerna runtom i landet bevaras.

Herr talman! Alla vi svenskar som har som barn läst Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige vet och har fått lära oss att vårt land är ett vackert lapptäcke i olika färger där stora delarna av de gröna lapparna i lapptäcket utgörs av Sveriges skogar. Jag tror att det svenska folket som många andra folk har en speciell känsla till sin natur. Skogen är en råvara, ger rika naturupplevelser, ger frisk luft, ger motion och ger sysselsättning. Den har varit en omistlig tillgång i historien och kommer så att förbli i framtiden. Vi kan säga att det är något speciellt med skogen. En av våra folkkärare diktare, Edith Södergran har skrivit om en skog i dikten Hemkomst: Nu dricker jag visdom ur granarnas saftfyllda krona, nu dricker jag sanning ur björkens förtorkade stam, nu dricker jag makt ur det minsta och spädaste grässtrå. Vi har hämtat inspiration, ekonomi och väldigt mycket ur skogen genom århundradena. Denna del handlar om allemansrätten, allas vår vilja och möjlighet att nyttja all skog, inte bara den skog Karl X Gustav eller Karl XI som några av de största marksocialisterna drog in till staten under 1600-talet. Allemansrätten är en omistlig del av det svenska kulturarvet och ska självfallet inte förväxlas med de maktambitioner och socialistiska ambitioner som kommer fram i retoriken om att skogen, vattnet om malmen måste vara i hela samhällets ägo. Det är en förvirrad och motsägelsefull retorik. När det gäller skogen skulle det bara vara vissa skogar, som går tillbaka till vissa kungar, som skulle vara i samhällets ägo. Det är inte den dominerande delen välskötta skogar som många små privata skogsägare brukat i generationer. När det gäller vattnet är det bara den vattenkraft som råkar finnas uppe i Norrland och som staten en gång byggde ut och inte sålt sedan dess. Det är inte all den vattenkraft som byggts ut av kommuner, delvis staten, och sedermera kommit att hamna i privat ägo. Det finns inte heller i den delen någon logik. När det gäller malmen skulle den vara en omistlig tillgång i samhällets ägo. Är det bara järnmalmen i Kiruna och Gällivare som det handlar om, och möjligen den i Svappavaara? Tydligen är det inte kopparmalmen i Boliden eller guldmalmen och zinkmalmen eller järnmalmen som kan finnas längre söderut i Det är en förvirrad logik där vissa saker ska vara omistliga ur samhällets synpunkt och i samhällets ägo men inte andra. Det är snarast en tankeförvirring som styr den typen av retorik. När vi en gång i världen i början på 1990-talet bildade Assi Domän gjorde vi det snarast för att värna om de råvaror och de möjligheter som den svenska skogen gav. Vi hade ett sårbart och besvärligt Assi, Aktiebolaget statens skogsindustrier, vi hade ett mycket sårbart NCB, Norrländska cellulosaaktiebolaget, sprunget ur skogsägarrörelsen, och vi hade domänskogarna. Det fanns motiv att stötta varandra för att klara en ordnad omstrukturering av dessa enheter, att söka bevara lönsamheten i skogsbruket långt in i Norrlands inland, att behålla sysselsättning och arbetstillfällen. Av det skälet bildades bolaget. 49 % av ägandet gick ut på börsen till en bred svensk allmänhet med starkt stöd av skogsfacken, med starkt stöd av skogsägarrörelsen. Nästan 600 000 svenskar tecknade aktier i bolaget med en klar överrepresentation för boende i glesbygden, överrepresentation för unga kvinnor och människor med låg inkomst. Ägandet har inneburit både vin och vatten, men låt oss konstatera att det har skett en betydande strukturering där många av industrienheterna har funnit bra ägare och möjligheter att utvecklas på egna meriter under ordnade former, vilket därmed skapat förutsättningar för framtiden. Det har också gjorts i samband med bildandet en mycket klar bodelning där Fastighetsverket fick ta över de delar som ansågs behövas för kulturminnesvården, de delar som behövdes ur försvarets synvinkel, det som behövdes för naturvården och naturreservaten, delar av de gamla kronoreservaten och mycket annat som ansågs behövas vara kvar i statligt ägo. Vi kan nu notera när näringsministern via Sveaskog lägger bud på Assi Domän för en stor marksocialisering att bolaget har gett en hygglig värdeutveckling för sina ägare, gjort omfattande strukturinsatser för näringen men ännu inte hunnit till sågverksnäringen, som nu kommer att stoppas upp i en del av det strukturarbete som Sveaskog har tagit på sig. För sågverksnäringen är struktureringen central. Svenska sågverk är små jämfört med våra grannländers. De är sårbara, har en liten vidareförädlingsgrad. Vi tror att Assi Domän och Sveaskog, i synnerhet Assi Domän, hade kunnat göra betydande insatser för att strukturera den svenska sågverksnäringen, öka förädlingsvärdet i Sverige och göra den mer internationellt konkurrenskraftig. Men med budet på Assi Domän vill man indirekt sätta punkt för det strukturarbetet. Det är till skada för Norrlands inland, till skada för glesbygden och till skada för den svenska skogsnäringen. Sveaskog bildades genom ett beslut i riksdagen för två år sedan. Man ansåg att det inte räckte med att Fastighetsverket värnade naturvården och att de skogar som hade tagits ut till Fastighetsverket inte var tillräckliga. Man behövde ytterligare en aktör som kunde arbeta med fastighetsbyten i samband med bildandet av nya naturreservat, att kunna hjälpa till med struktureringar av marknaden och att man dessutom skulle få ytterligare en part i en större mångfald av virkesförsörjningen till den svenska skogsnäringen. Nu lägger dock Sveaskog ett bud på Assi Domän. Därmed har de gamla argumenten uppenbarligen fallit från majoritetens sida. Nu behöver man inte längre någon mångfald när det gäller utbudet av skog, såväl massaved som timmer. Nu är det snarast enfald, dvs. Sveaskog, som ska dominera. Man ska inte bara göra det via budet på Assi Domän. Det har kommit karska uttalanden om fortsatta markköp, fortsatta skogssocialiseringar för att därmed stärka statens styrning av den svenska skogsråvaran. Det här är en centralisering, det är maktambitioner, det slår mot mångfalden, det slår mot det enskilda skogsägandet. Argumenten för det har varit minst sagt tvivelaktiga. På den presskonferens där affären presenterades sade näringsministern att skogen inte fick bli någon lekstuga för rika. Det är också ett uttalande. Jag vet inte hur många väldigt fattiga skogsägare vi har i Sverige och vilken typ av lekstuga näringsministern syftar på. Allemansrätten ska ju ge rätt för alla oavsett plånbok att nyttja Sveriges skogstillgångar. Vad han egentligen säger är att skogen inte ska vara någonting för enskilt skogsägande, det som har varit den främsta vårdaren av den svenska skogen genom århundraden, som har skapat jobb i glesbygden, som har varit motspänstigt i en del av strukturomvandlingen och varit ett starkt stöd för de många små orterna, de många skogsbönderna och de många små människorna ute i glesbygden. Han säger också på denna presskonferens att skogsindustrin är så viktig för det svenska näringslivet och för Sverige att man inte kan överlåta råvaruförsörjningen till enskilda, dvs. svenska skogsbönder - så måste svaret lyda. Det är samma misstroende mot det som har varit ryggraden i svensk ekonomi genom många århundraden. Det här är inga bra argument. Det är torftiga argument, och det visar på ihåligheten i förslaget till denna socialisering av Assi Domän som behandlas i dagens betänkande. Det handlar snarast om risker för ökad statlig styrning och maktkoncentration. Det handlar om risker för att man med skattemedel ska subventionera vissa industrier. Det handlar snarast om risker för statsstöd som byggs in i framtida råvaruförsörjning, och det talas om en subventionerad ny Nordbotniabana för att ta in ved från norra Ryssland som ska konkurrera med den svenska skogsråvaran. För mig är det alldeles uppenbart att varje näring måste leva på sina egna meriter. Det är inte skattebetalarna som ska subventionera det ena eller det andra på de små skogsägarnas bekostnad, på bekostnad av Norrlands inland eller de små i samhället. Jag vill för näringsministern citera en av hans gamla partikamrater Gustav Möller som uttrycker det så här: En förslösad skattekrona är en stulen krona för de fattiga i samhället. De här pengarna kan komma bättre till pass i andra delar av samhället i stället för att användas för en skogssocialisering under ytterst tvivelaktiga former. Herr talman! Det handlar inte bara om principerna i själva skogssocialiseringen och utbyggnaden av statens ägande i skogen, utan det handlar också om formerna för hur det sker. Det handlar om sekretesstämplarna och offentligheten i det förslag som har lagts fram. Det är ett offentligt socialiseringsbud till aktieägarna i Assi Domän, ett offentligt bud över börsen. Det prospektet innehåller klara uttryck om att alla fakta av betydelse finns med i prospektet. Och ändå kan man inte tro att min yngste lille son har hittat hemligstämpeln i regeringens akt! Det är hemligstämplat upp och ned, överallt i akten. Till att börja med sekretessbelade man offentliga uppgifter som taxeringsvärden, overheadbilder som använts tidigare och mycket annat. Nu är det Finansinspektionen som ska tillse att inget har utelämnats av värde i prospektet, utan alla fakta finns på bordet. Därmed kan man med allvar ställa sig frågan: Varför denna hord av sekretesstämplar? Vad är det näringsministern vill dölja? Vad vill man smussla med? Vad undanhåller man för hundratusentals människor av svenska folket som äger aktier i Assi Domän och som ska överväga statens bud på deras aktier? Nej, det här sekretessarbetet handlar nog mera om en del av föregångarna i branschen, de enväldiga kungarna Karl XI och i viss mån Karl X Gustav. De var de stora marksocialisterna med reduktionen av adelns gods. Den här reduktionen eller marksocialiseringen har vissa likheter med den. De här två kungarna använde marksocialiseringen som ett vapen mot människor som man samtidigt hade befriat från skatt. Det går väl igen med sittande regering. Sveriges rikaste personer har undantagits från förmögenhetsskatt samtidigt som man genomför denna marksocialisering. Vad Karl X Gustavs och Karl XI:s stora marksocialiseringar ledde till är uppenbart - de finansierade Sveriges många krig under 1600-talet. Det var den period under hundra år då vi uppnådde ett sällsynt och svårslaget rekord när hela 25 % av den svenska manliga befolkningen dog av krigsrelaterade orsaker. Det var detta marksocialiseringen handlade om då. Det är inga goda föredömen. Jag tror inte att näringsministern funderar på några nya krig, men jag tycker att han mer ska fundera på vad marksocialiseringen ledde till under 1700-talet, nämligen till att man fick en tillbakagång med sämre vård av skogen och marken. Karl X Gustav och Karl XI borde i stället ha släppt skattefriheten, struntat i marksocialiseringen och överlåtit åt enskilt ägande att vårda marken - det som har skapat den bästa utvecklingen under århundradena i Sverige. Det man äger, det vårdar man långsiktigt. Därmed skapar man goda förutsättningar för framtiden. Det här förslaget på riksdagens bord lämnar fler frågor än det besvarar. Vilka andra näringar är så viktiga att råvaruförsörjningen måste tryggas av staten? Vad mer står på Björn Rosengrens socialiseringslista? Vilka företag ska vara statliga enligt Björn Först skulle man ju gå ur och minska ägandet i Assi Domän, sedan måste man socialisera det. Vad står näst på listan? Finns det någon linje eller är det någon form av dagsaktuell politik som förändrar varje princip varje år? Varför denna sekretess och detta smusslande när allt av betydelse ska finnas i prospektet? Vad finns det då att dölja i den här akten? Varför inte tillämpa offentlighetsprincipen fullt ut? Och varför jämförelserna med det stora statliga skogsägandet i Kanada? Det kan väl inte vara så att näringsministern är ute efter den kanadensiska skogsvården, som enligt svenska naturvårdsmyndigheter och naturvårdsorganisationer inte har varit något föredöme utan snarare har drag av skogsskövling än naturvård. Det kan knappast vara ett bra argument för socialiseringen av skogen. Nej, herr talman, enskilt spritt ägande är det bästa. Mångfald, bolagsägande i vissa delar och stöd till glesbygden och naturvården är det som det svenska skogsägandet har byggt på genom århundraden. Det är detta vi står för. Därför yrkar vi avslag på regeringens proposition. Vidmakthållanden av avtalen med Assi Domän om att vara behjälplig vid skogsbyten och bildande av nya naturreservat samt att hjälpa till att skapa bra arrondering - även om man har gjort en betydande försämring för enskilda idkare av skogsbruk - är en bättre linje i god överensstämmelse med vad som har varit bra för Sverige, den svenska skogen och glesbygden under historisk tid. Det är bra även för framtiden. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 under bägge punkterna och därmed avslag på propositionen.

Herr talman! Jag vill börja med att citera Voltaire, som redan på 1700-talet formulerade följande tänkvärda påstående: "I alla statsangelägenheter finns det ett skäl som uppvisas, och ett verkligt skäl som hålls dolt." Jag tycker, herr talman, att det stämmer mycket väl med det förslag till företagsaffär som vi nu diskuterar. Jag vill, precis som Per Westerberg, gå tillbaka till presskonferensen där Sveaskog-Assi Domän-affären presenterades, för den gav ett direkt intryck av att här fanns det någonting som var dolt, ett skäl som man inte ville visa upp, för de skäl som angavs som motiv för att staten ska köpa samtliga aktier i Assi Domän var uppseendeväckande tunna. Skälet att se till att "skogen inte bara blir lekstuga för de i Sverige med mycket pengar" kan vi avfärda direkt. Investeringar i skog har hittills inte visat sig vara någon lekstuga, utan det har varit seriösa, långsiktiga investeringar. Skälet att "staten kan utveckla det svenska skogsbruket" är tomma ord, för det är redan regeringens och riksdagens uppgift att skapa villkor så att skogsbruket kan utvecklas. Att skogsbruket "har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i vårt land" är ju en självklarhet, och det har vi vetat länge. Skogen är en av våra basnäringar, och detta faktum gäller oberoende av hur mycket mark staten äger. Att hävda att råvaruförsörjningen är så viktig att den inte kan lämnas i händerna på privata aktörer är ingenting annat än en skymf mot de enskilda skogsägarna och även mot familjeskogsbruket. Argumentet att det finns andra länder där staten är en stor skogsägare är också det ett argument som faller platt. Jag menar att vi inte får glömma den politik som historiskt har förts i Sverige, då man uppmuntrade bosättning i glesbygd och utkomsten från skogen var livlinan för de fattiga skogsbönderna. Herr talman! Citatet av Voltaire tycks hålla i det här fallet, för det är naturligtvis enbart politiska skäl som ligger bakom. Eftersom jag själv har mina rötter uppe i norr vet jag att ju högre upp i landet man kommer, desto mer positiv är man till statligt ägande. När ordföranden för Socialdemokraterna i Norrbotten - där många medlemmar känner oro för uppstickaren Törnman - lägger fram detta förslag är det i första hand för att blidka de egna och naturligtvis också med en förhoppning om att kunna hämta hem de socialdemokrater som har gått över till Vänsterpartiet. Herr talman! Att Sveaskog ska köpa aktierna i Assi Domän är ingenting annat än ren socialisering. Statsministern har sagt att skogen, malmen och kraften bör vara nationella naturtillgångar. Då måste man ställa frågan: Är detta bara första steget till en fortsatt socialisering av skogsmark? Näringsministern har bekräftat och sagt att staten ska fortsätta att öka sitt ägande av skog. Var går då gränsen för den statliga förvärvsivern när det gäller skogen? Eftersom också kraften enligt statsministern ska vara en nationell naturtillgång, hoppas jag att näringsministern här i dag kan ge ett besked om vad som ska gälla inom kraftbranschen. Planerar regeringen att genom Vattenfall förstatliga fler kraftanläggningar? Att Sveaskog-Assi Domän-affären är en ren politisk uppgörelsen och inte en strikt affärsmässig uppgörelse bekräftas, tycker jag, av att det var näringsministern som ledde presskonferensen, inte Sveaskogs ordförande tillsammans med dess vd. Här var det staten som presenterade en affär, en affär helt regisserad av staten. Med regeringens politiska markering finns det inget alternativ. Det finns inga förutsättningar för en annan affärslösning eller för att en annan budgivare skulle lyckas. Och priset på aktien blev därefter, till nackdel för Assi Domäns ca 200 000 aktieägare. Assi Domäns styrelse ställde sig bakom förslaget, trots att ledande skogsexperter i stället rekommenderade styrelsen att sälja ut skogen i mindre bitar under en lång period och därigenom skapa bättre värde på aktien. Herr talman! Affären visar tydligt på det olämpliga i att staten äger företag och agerar företagare. Staten ska inte äga och driva verksamheter som andra kan sköta minst lika bra. Kristdemokraterna anser att staten bör äga mindre, inte mer. Det gäller såväl produktiv skogsmark som företag som verkar på konkurrensmarknader. Enskilda skogsägare och privata bolag kan bruka skogen, miljömässigt och kvalitativt, minst lika bra som staten. Statens uppgift är att sätta ramarna och skapa regelsystemen för näringslivets verksamhet och att bidra till att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt. Statens uppgift i skogssektorn är att ta hand om områden med höga naturvärden som undantas från brukande. Det ska man göra genom att ur ett rimligt och begränsat statligt skogsinnehav erbjuda högkvalitativ produktionsmark som bytesvara, när allmänintresset kräver att privata skogsägare ska avstå från sina marker. Om det inte finns lämplig mark att erbjuda ska självklart ordentlig ersättning utgå i reda pengar. Behovet av att skydda mark med höga naturvärden är störst i södra Sverige. Av Assi Domäns 2,4 miljoner hektar skogsmark ligger bara ungefär en fjärdedel i Bergslagen och Götaland. Resten ligger i Herr talman! Vad blir då effekten av Sveaskog Assi Domän-affären? Det är inte alldeles enkelt att bedöma det. Men med 18 % av Sveriges skogsareal blir svenska staten Europas största skogsägare. Det innebär förstås att man blir klart störst på den svenska marknaden och kommer att kunna påverka virkeshandeln och virkespriserna. Det är ganska intressant att läsa prospektet. Där sägs ingenting om att Sveaskog ska värna om inlandssågverken. Sågverksorganisationen var tidigt ute och hyllade affären eftersom man trodde på statens löften om god tillgång till virkesråvara till låga priser. Genom sin storlek kan ju staten pressa ned råvarupriset om man vill. Men skulle man pressa priserna får det effekter på virkespriserna överlag. Det leder även till att de privata skogsägarnas inkomster minskar. Detta kommer att förstärka den pågående avfolkningen av landsbygd och glesbygd eftersom familjeskogsbrukarnas försörjningsmöjligheter minskar. Skulle staten medvetet hålla nere priset på sågtimmer snedvrider man konkurrensen och motverkar också den strukturomvandling som behövs inom sågverksnäringen. Ekvationen går inte ihop för mig, herr talman. Precis som Kristdemokraterna värnar skogsägarrörelsen om den privata äganderätten. Men medan Kristdemokraterna säger nej till affären landade skogsägarna på ett villkorat ja. De krav man särskilt tryckte på var att statens utökade markinnehav i södra Sverige ska utnyttjas för reservatsersättningar och att staten ska tillhandahålla ersättningsmark till drabbade skogsägare. Men för detta krävs inte de enorma skogsarealer som det nya statliga bolaget kommer att inneha i framför allt Norrland. Därför anser skogsägarna att betydande arealer skogsmark ska säljas ut till privata skogsägare. Och det räcker inte med de 5-10 % som sägs kunna försäljas på sikt om man läser propositionen. Vi kristdemokrater delar den uppfattningen. Det finns inget samhällsintresse av att staten äger mer mark än vad som behövs för att på ett bra sätt klara de åtaganden som staten bör ta på sig. Dessa är, som jag ju redan har sagt ett par gånger, i första hand reservatsbildningar och ersättningsmarker. Herr talman! Kristdemokraterna yrkar avslag på propositionen och bifall till reservation 1. Som avslutning vill jag upprepa en del frågor och lägga till ytterligare några frågor som jag hoppas att näringsministern i dag vill ge svar på. Vad är det verkliga skälet bakom förslaget? Varför var det så bråttom att man inte kunde vänta på den sittande, statliga skogsutredningen? På vilket sätt är den här affären ett samhällsintresse? Och i dag - när varslen duggar tätt i det svenska näringslivet - vill jag fråga: Tror ministern att det skapas fler eller möjligen färre arbetstillfällen när staten blir Europas största skogsägare? Till slut: Var går gränsen för statens förvärvsiver när det gäller skogen och kraften?